Herr talman! Efter de debatter som har ägt rum här i början av månaden, i går och nu i kväll kommer inte många aspekter på den svenska lokaliseringspolitiken att vara obelysta när den nya dagen gryr om några timmar. Dessa intensiva diskussioner vittnar inte bara om det intresse som finns för denna fråga i våra avfolkningsbygder och här i riksdagen, utan — och inte minst — om problemets svårighetsgrad. Man skulle kanske något tillspetsat kunna säga, att svårigheten att få ett fast grepp om ämnet och att verkligen veta vad man konkret skall göra för att vända utvecklingen har lett till att synpunkternas mångfald har ökat liksom också mångordigheten. Om vi verkligen visste hur problemet om bristande balans mellan optimism och intensiv sysselsättning i de södra och mellersta delarna av vårt land och arbetslöshet och pessimism i de norra skall kunna lösas, skulle med säkerhet diskussionerna här i kammaren ha haft betydligt mindre intensitet och inte varit så långa. Och det är inte besynnerligt, herr talman, att vi är osäkra! Avfolkning contra stark koncentration har vi, såsom också herr Hagnell erinrade om, i snart sagt alla Europas länder. De problemen har ett direkt samband med industrialiseringsprocessen, allt intensivare rationalisering och automatiserad bearbetning av våra råvaror, som tidigare skedde så att säga vid källan och med handkraft, men som i dag har lett till en industrialiserad process, där maskinen har ersatt människan. Den snabba tekniska utvecklingen har generellt sett minskat behovet av arbetskraft men ökat anspråken på utbildning och kvalifikationer hos den arbetskraft som vi behöver. Detta har i sin tur lett till att tillgången till en differentierad arbetsmarknad har fått allt större betydelse för den fortsatta utvecklingen, och i samband med stigande välstånd har servicenäringarna fått allt större vikt, vilket inte minst har betydelse för koncentrationen. Kvinnornas inträde på ar betsmarknaden har ytterligare ökat beroendet av en bred arbetsmarknad för familjer där båda makarna söker och vill ha arbete. Behovet av inbördes kontakter i ett tekniskt alltmer komplicerat näringsliv och möjligheterna att snabbt knyta förbindelse med internationella marknader har ytterligare förstärkt den pågående förtätningsprocessen. Det är möjligt, herr talman, att vi redan har nått kulmen på denna utveckling och att fortsatt teknik kan leda till en reaktion och ett omtänkande på många håll där koncentration tidigare har ansetts utgöra en betydelsefull förutsättning för utvecklingsbefrämjande effektivitet i ett näringsliv som blivit alltmera beroende av sin förmåga att hävda sig på de utländska marknaderna. Det vore frestande att här ta upp en diskussion med herr Hagnell efter den breda rundmålning av 'industrialiseringsprocessen och de därmed sammanhängande problemen som han gjorde. Jag tycker, liksom väl flera talare, alt det sätt på vilket Hasse Hagnell angriper sådana problem alltid är intressant och fängslande. Det är inte alltid som jag kan följa de slutsatser han drar av det material han presenterar, men materialet ger alltid anledning till eftertanke och till funderingar. Det är synd att vi har kommit så här långt på dagen, att man inte kan fördjupa sig ytterligare i hans resonemang. Jag fick emellertid en känsla av att han var rätt pessimistisk beträffande möjligheterna att bryta koncentrationstendenserna och att han tvärtom trodde att de skulle komma att förstärkas ytterligare och förskjutas söderut, utanför våra gränser. De exempel han åberopade är ju också påtagliga. Jag är dock, trots att vi har samma material som utgångspunkt för våra resonemang och våra funderingar, inte lika pessimistisk som han. Med delvis samma premisser tror jag att man också skulle kunna räkna med ökande möjlig heter eller nya möjligheter för en ny decentraliseringsprocess. Men oavsett om så blir fallet eller inte, oavsett vem av oss som får rätt — pessimisten eller optimisten — är det nödvändigt att angripa de problem som vi nu har sysslat med så länge och att angripa dem med realism och med förnuft. Vi löser inte glesbygdernas och avfolkningsbygdernas svårigheter med önsketänkande och inte heller med allmänna deklarationer, inte med regeringsuttalanden och med regeringslöften.

Det förefaller i dag, och alla talare har väl varit inne på det, som om man nu kommit underfund med att de hittills försöksvis tillämpade lokaliseringsinsatserna varit otillräckliga. Visserligen borde en betygsättning av vad som hittills skett anstå till dess att de Lemneska analyserna ligger på bordet. Men verkligheten i avfolkningsbygderna talar sitt eget språk. Det vittnar om att det som hittills skett för dyra pengar — vi närmar oss ju trots allt miljarden — varit för passivt och inneburit för mycket av något som jag skulle vilja beteckna som uppehållande försvar. Det förhåller sig måhända också så, som jag har vågat antyda vid några tillfällen här i kammaren, att den hittillsvarande politiken har bidragit till att skapa en allmän känsla på många håll, att livskraftiga företag har svårt att hävda sig i de nordliga delarna av vårt land och i andra avfolkningsbygder, om de inte blir föremål för den konstgjorda andning som många menar att lokaliseringspolitiken hittills inneburit. Statsministern var senast i går irriterad över att jag kunde framställa sådana här frågor. Men jag menar att man måste framställa dem. Vi måste försöka få klart för oss om det finns något fog för det antagande som jag och andra gjort. Om det finns något fog därför, måste vi nämligen ta hänsyn därtill, då vi drar upp riktlinjer för en ny lokaliseringspolitik. I det svenska näringslivet finns den uppfattningen företrädd, att villkoret för att kunna hävda sig i den hårdnande konkurrensen är en sådan kostnadsjakt, att man inte kan dra på sig de högre transportoch kontaktkostnader och de svårigheter att rekrytera verkligt kvalificerad, specialutbildad arbetskraft, som en förläggning till de nordliga delarna av vårt land för med sig. Den uppfattningen finns på alltför många håll i näringslivet. Det är möjligt — jag har sagt det förut här i kammaren — att den uppfattningen delvis är förutfattad. Det är inte osannolikt att en förläggning till dessa delar av landet också medför betydande kostnadsvinster, en mindre rörlig och mindre hetsad arbetskraft, tillgång till andra värden och till miljöfaktorer, som den moderna företagsamheten måste hänföra till kreditsidan i sina lokaliseringsanalyser. Jag ställde nyss frågan, och jag har ställt den tidigare, om inte den tekniska utvecklingen med nya möjligheter till telekommunikation och liknande skall vi säga »avståndsförtärande» hjälpmedel i själva verket kommer att göra företag av olika slag mindre beroende av central belägenhet och av anknytning till andra än de hittills har varit. Koncentrationstendenserna — både i våra stora tätorter och i landet i övrigt — kanske har, som jag nyss sade, kulminerat. Och decentraliseringens fördelar börjar måhända inom kort bli alltmer uppenbara för allt flera. De långa avståndens belastning börjar i vissa hänseenden genom dessa hjälpmedel kunna överbryggas; i andra hänseenden skulle en omläggning av taxepolitiken, som bl.a. herr Hagnell var inne på, efter mer nationalekonomiska — och nu tar jag det ordet i dess vidaste bemärkelse — riktlinjer kunna bidra till att bryta den hittillsvarande trenden. Det finns anledning att här ta avstånd från den nya isbrytarpolitik som man just nu diskuterar. Tekniken har också skapat nya möjligheter till produktion av högvärdiga produkter som är mindre fraktkänsliga än tidigare. Det är inte minst, herr talman, mot bakgrunden av sådana funderingar — kalla dem gärna för funderingar, ty det är de — som man har anledning att knyta förhoppningar till det samarbete med näringslivets organisationer som inrikesminister Holmqvist tagit initiativet till. Jag har också sagt detta förut, men det är svårt att låta bli att upprepa sig, när man har fört ett par debatter tidigare i samma ämne. Det samarbetet syftar just till att informera, att bredda kunskaperna och åstadkomma en samordning mellan statliga och enskilda investeringar. Den typen av samarbete mellan stat och näringsliv har goda traditioner i vårt land, och det bör kunna leda till ett långt bättre resultat än de statliga punktinsatser av olika slag, som vår socialdemokratiska regering i allmänhet och statsministern i synnerhet helst talar om. Skall vi lösa detta för oss alla väsentliga problem krävs ett fördjupat samarbete, byggt på realiteter, och det krävs också förmåga av vår socialdemokratiska regering att bryta sig ur det doktrinära ideologiska resonemang som den alltför ofta, naturligtvis inte minst i valtider, brukar komma tillbaka till och som bygger på önskan att spela ut offentliga insatser mot enskilda. Vad är det, herr talman, annat än ett uttryck för en ideologisk doktrin när man vill reservera malmoch andra fyndigheter i övre Norrland åt enbart staten och monopolisera prospekte ringsverksamheten på det sätt man gjort under de senaste åren? Man borde, jag upprepar även detta, i stället göra tvärtom: öppna fältet för initiativ och insatser av så många som möjligt. Staten har ju ändå alla möjligheter att kontrollera verksamheten, men på detta liksom på andra områden anses tydligen doktrinen vara viktigare än utsikterna att nya fyndigheter skulle leda till en mer differentierad malmbrytning och näringsverksamhet över huvud taget i denna del av landet. Och är koncentrationen av de stora skogstillgångarna till domänverket till fördel eller nackdel? På den punkten kan det råda delade meningar. Frågan huruvida ett starkt säljarmonopol på skogssidan medför enbart positiva konsekvenser tål i varje fall att diskuteras. Då det gäller att skapa företagsamhet inom områden där den spontana utvecklingen går för långsamt eller visar en negativ trend är det självklart, även enligt min mening, att statliga initiativ av olika slag måste komma i fråga. Vi för alltså inte en liberal låtgå-politik, för att använda herr Hagnells älsklingsuttryck. Statsministern framhöll i går att samhället är berett att i vidgad utsträckning bära ett direkt företagaransvar då det gäller industrietablering, och han talade bl.a. om samgående med existerande enskilda företag för att få till stånd nyetablering av filialföretag eller underleverantörsföretag. Herr talman! Jag tror att just möjligheterna att få existerande räntabla företag att förlägga en del av sin verksamhet till Norrland utgör en av de mest verkningsfulla metoderna att nå resultat. Investeringsfondernas användning har medfört positiva konsekvenser. Det nya statliga företaget med det besynnerliga namnet SVETAB bearbetar nu uppslag till statliga engagemang som framkommit inom den tidigare industrietableringsdelegationen. Vi hörde i går av statsministern, och om jag inte minns fel av herr Svanberg, att antalet uppslag skulle vara betydande och att förväntningarna på industriell exploatering av nya produkter i norrlandslänen alltså skulle vara goda. Det finns, som jag nyss framhöll, ingen anledning att inte med stor tillfredsställelse hälsa alla initiativ som kan vara ägnade att stimulera företagsamhet, men en fråga måste resas i detta sammanhang: Varför skall den nya industriella verksamheten behöva bedrivas helt eller delvis av statliga företag? I vissa fall kan det vara nödvändigt om det av någon anledning inte går att finna tillräckligt enskilt företagarintresse. Men är idéerna riktiga borde det inte vara svårt, och då finns det ingen anledning till att staten engagerar sig i den produktiva verksamheten. Anspråken på statsmakterna kommer att växa. Jag är helt förvissad om att statsmakterna i framtiden kommer att få ikläda sig långtgående åtaganden av olika slag, och just därför finns det anledning att delegera så många uppgifter som möjligt på den enskilda sektorn i vår blandekonomi. Om företagsamheten skall kunna bygga upp livskraftiga regioner i Norrland förutsätts effektivitet och åter effektivitet, risktagande och ansvarsmedvetande hos företagsamhetens enheter. Hittillsvarande erfarenheter vittnar inte om att statligt företagande är mera effektivt än enskilt, tvärtom. Men även om möjligheterna i effektivitetshänseende skulle kunna bedömas vara i stort sett likvärdiga, vilket jag alltså inte tror, borde ändå med hänsyn till de växande anspråken på offentliga insatser en delegering av företagsamhet och affärsverksamhet på enskilda framstå som det enda riktiga och logiska. Jag har i flera sammanhang använt det vid detta laget rätt slitna begreppet företagsklimat. Det är nödvändigt att skapa ett positivt företagsklimat i de landsdelar som vi här närmast tänker på, om vi på lång sikt skall kunna lösa avfolkningsoch sysselsättningsproble men i dessa områden, som av naturliga skäl saknar de företagstraditioner som givit liv åt andra bygder i vårt land. Man måste kunna appellera till enskilda människors initiativkraft, arbetslust och — varför inte — vinstintresse för att få hjulen i gång. Det är svårt om man inte kan skapa förhoppningar inför framtiden och medvetande om att det på lång sikt verkligen lönar sig att satsa på Norrland. Det tror jag att det gör. Lokaliseringspolitiken får därför inte byggas upp i första hand som en subventionspolitik. Det är inte bara fråga om vilja och pengar. Det fordras också något mera. Man får inte bibringa etableringsintresserade företagare en känsla av att företagsamhet där uppe inte lönar sig och att statliga företag och statliga initiativ är och alltid kommer att vara nödvändiga för att skapa arbetsbetingelser. Statliga företag och initiativ kan vara och är ofta nödvändiga, men det är en levande företagsamhet på lång sikt som folket i dessa bygder behöver, inte tidsbegränsad konstgjord andning. Just därför är det väsentligt att man skiljer näringspolitiken från de socialpolitiska åtgärder av olika slag som också måste till för att skapa livsbetingelser och tillfredsställande förhållanden åt människorna i de verkliga glesbygderna, där möjligheter saknas att bygga upp en livskraftig företagsamhet i ordets egentliga bemärkelse. Det är därför glädjande att bankoutskottet har accepterat denna klara distinktion mellan de olika politiska fält varom här är fråga och därmed också accepterat de synpunkter som moderata samlingspartiet har hävdat i flera år och nu senast i sin stora partimotion. Det är också tillfredsställande att konstatera att riksdagsmajoriteten nu har insett att glesbygdernas problem har sådan betydelse att en särskild parlamentarisk utredning är påkallad för att dessa frågor skall kunna klarläggas. gravningshjälp» när han talade om detta problem. Om tycke, smak och ordval skall man kanske inte tvista; det är väl en läggningsfråga. Men vad det här gäller är ju i första hand något slags övergångsbidrag i avvaktan på att även de bygder som vi här talar om skall kunna öppnas för något annat. Vi skall inte glömma att de bygderna i framtiden kommer att vara hela Europas stora naturreservat. De kommer att efterfrågas på ett sätt som vi nu har svårt att föreställa oss. Det gäller att hjälpa dessa bygder över den höga och svåra tröskeln, till dess de nya möjligheterna öppnar sig. Slutligen vill jag understryka vad jag också framhöll för några dagar sedan, nämligen betydelsen av att de politiska partierna kan enas kring lokaliseringspolitiken. De samhällsproblem som det här är fråga om är väsentliga för vårt välstånd på lång sikt och för enskilda människors trygghet och existens i bygder runt om i landet. Problemet kan just därför inbjuda till politiska överbud och till önsketänkande som ute i bygderna skapar förhoppningar och förväntningar vilka kanske inte kan infrias och därigenom ökar motsättningarna. De förslag vi skall komma fram till måste i det längre perspektivet leda till ett förnuftigt utnyttjande av våra gemensamma tillgångar. Vi måste åstadkomma en syntes mellan ekonomiska krav på en effektiv användning av landets tillgångar samt sociala och mänskliga rättvisekrav. Få samhällsfrågor är så väl ägnade att lösas i samförstånd mellan alla politiska partier som denna. Det finns mycket i den debatt vi-fört denna månad som tyder på att vi börjar närma oss varandra. Bankoutskottets utlåtande vittnar också om det. Och det är i varje fall min förhoppning att vi skall komma varandra ännu närmare och slutligen nå det samförstånd som en förnuftig lokaliseringspolitik kräver.

Herr talman! För att kunna föra en politik som skapar bättre förhållanden i en rad regioner i vårt land måste man först vara på det klara med vad den nuvarande politiken syftar till, d. v. s. den politik som förts av den socialdemokratiska regeringen i huvudsak med understöd av de borgerliga partierna. När jag talar om regioner, där förhållandena måste förbättras, syftar jag inte enbart på områden som har stora problem därför att industri och andra näringar är underutvecklade och arbetslösheten hög. Jag syftar också på områden, där problemen är stora för människorna på grund av en hejdlös expansion, som områdena saknar naturliga förutsättningar för. Det handlar om två sidor av samma problem. Det är en och samma s.k. utveckling som driver fram avfolkning i Nordsverige och trängsel i Skåne och andra områden. Men till vilka mål och resultat syftar då den nuvarande politiken från statsmakternas sida? Är det riktigt att säga att regeringen misslyckats med sin l1okaliseringsoch regionalpolitik? är det riktigt att säga att man haft för små resurser för att kunna nå resultat som är gagneliga för människorna? Enligt vår mening är ingen av dessa bägge frågeställningar korrekt. Regeringen har inte misslyckats med sin 1okaliseringspolitik. Regeringen har inte haft för små resurser till sitt förfogande. Regeringen har tvärtom lyckats alldeles förträffligt med vad man föresatt sig. Den har medvetet gått in för att minska befolkningen i Norrland, och den har kommit ett gott stycke på vägen i detta arbete. Kommunisterna var de enda som motsatte sig den lokaliseringspolitik som beslutades av regering och riksdag år 1964. Regeringspartiet och de borgerliga partierna bär alla ansvaret för den utveckling som sedan följt. Vi har år efter år här i riksdagen, i landstingen, i stadsoch kommunalfullmäktige och i fackföreningarna ute på arbetsplatserna krävt en annan politik, som kunde ge människorna sysselsättning och trygghet i norrlandslänen, i Värmland, i Bergslagen, i sydöstra Sverige 0. s. v., där denna typ av problem varit störst. Nu har den kapitalistiska högkonjunkturen och den förda politiken skärpt problemen till den grad att alla partier upptäcker att något är galet. Punktprogram presenteras, där den ene eftersträvar att ha några punkter mer än den andre. Men vad hjälper det? Vi kunde presentera program med 235 eller 50 punkter, som upptar alla de förslag vi fört fram under årens lopp. Men det helt avgörande är ju inte antalet punkter eller ens de enskilda krav som ställs, utan politikens huvudinriktning. Statsminister Erlander sade i går att man måste ha en effektivare regionpolitik och samhällsplanering. Detta uttalande säger ingenting. Vilken typ av resjonpolitik skall vi ha och vilken typ av samhällsplanering är det som skall utvecklas? Det är ju det som är avgörande. Vad som i vårt land hittills kallats samhällsplanering har haft karaktären av en anpassning till de privata storkapitalisternas bedömningar och handlingar. Det har inte varit fråga om en styrning, grundad på ett medvetet, långsiktigt program. Statsmakterna har accepterat vad som i högtidliga sammanhang kallas »utvecklingen» men som i själva verket inte är något annat än resultatet av kapitalistiska profitintressen och fördomar. Man har talat om lönsamheten som det avgörande men därmed alltid avsett bolagsherrarnas och = teknokraternas lönsamhetskalkyl, som är ofullständig, snedvriden och oacceptabel för människorna. Man har talat om »orubbliga lagar» och därmed menat det privata näringslivets värderingar. Denna reaktionära filosofi återfinns också i de regeringsförslag som ligger till grund för riksdagsbesluten i lokaliseringsoch arbetsmarknadsfrågorna. Grunden för lokaliseringspolitiken är alltigenom liberal. Vad som uppfattas som den s.k. naturliga utvecklingen, d.v.s. den etablerade trenden i regional och ekonomisk utveckling, skall vara den ledande faktorn. Staten skall utgå från och acceptera detta i sin planering. Tillämpat på Norrland innebär detta att tendensen fill förskjutning av det kapitalistiska näringslivet bort från landets nordliga delar skulle accepteras som naturlig. Staten skall då understödja denna process och underlätta förflyttningen av arbetare från regionen. Så har det varit och så är det fortfarande. Man har betraktat arbetslösheten i Norrland som ett uttryck för bristande »naturliga» förutsättningar att behålla en folkmängd av hittillsvarande omfång. Från ett slags effektivitetssynpunkt anser man det riktigt att flytta folk till regioner som visar större s.k. livskraft. Man anser att det finns en »naturlig» tendens till koncentration av ekonomisk aktivitet till ett fåtal stora centra... Regioner som ligger avlägset måste, anser man, drabbas negativt av denna tendens. Med detta anses den totala ekonomiska effektiviteten öka. Det finns, herr talman, en rad grundläggande felaktigheter i detta betraktelsesätt. Jag kan här bara antyda dem. Kvardröjande historiska orsaker, det faktum att Norrland belastas av en gammal, ogynnsam ekonomisk struktur gör att jämförelsen med andra landsändar inte är rättvisande. Norrland har i själva verket ett befolkningsunderlag som måste betraktas såsom fullt tillräckligt för att garantera en balanserad och allsidigt sammansatt arbetsmarknad. Även om koncentrationen är en lagbundenhet under kapitalismen, så behöver företagsoch kapitalkoncentration inte betyda att en hel region uttunnas. Bakom regeringens regionalpolitik ligger dess anammande av den liberala ekonomiska teorins betraktelsesätt. Det borde vara. ett memento för regerings partiet när det nu kan kritiseras t.o.m. från de liberala partierna i riksdagen därför att det har gått för långt i liberalism, d.v.s. anpassning till det privatkapitalistiska näringslivet och dess fördomar. Men denna kritik visar å andra sidan hur svag grund t.ex. folkpartiet har för sin regionalpolitik. Den bygger på samma grund och samma föreställningar som kanslihusets. Det har sagts i motioner och i debatten att det behövs en mera preciserad målsättning för lokaliseringspolitiken och regionalpolitiken i allmänhet. Vi tror det är riktigare att säga att det krävs en annan målsättning än den nuvarande som regeringspartiet och de borgerliga partierna har. Vilken ställning tar man exempelvis till den avgörande frågan om Norrlands befolkningsutveckling? Avser man att fortsätta den nuvarande avfolkningspolitiken, som innebär att man i realiteten tvingar folk att flytta söderut? Regeringen och de borgerliga partierna måste lämna ett klart svar på den frågan. Det går inte att svara som statsministern gjorde i går, att norrlandslänen skall bestå som en med andra regioner fullt likvärdig del av den svenska nationen även i framtiden. Alla som bor i Norrland vet att denna del av landet nu inte behandlas som en med andra regioner fullt likvärdig del. Regeringen menar tydligen med sitt uttalande att den nuvarande diskrimineringen skall fortsätta. LO-ordföranden Arne Geijer, som är en mäktig man också här i riksdagen och nämnts som statsministerkandidat, sade i radio den 1 maj att en fortsatt utflyttning söderut måste ske från Norrland. Vi kan inte acceptera den uppfattningen. Vi anser att man som målsättning för norrlandspolitiken måste ha inte bara att bevara den nuvarande befolkningen utan också att bereda arbetstillfällen för den naturliga befolkningsökningen. Norrlands ungdomar skall inte behöva tvingas söderut för att kunna få ett jobb efter avslutad utbildning. Problemen för Norrland och andra regioner som har sysselsättningssvårigheter kan naturligtvis inte lösas separat, isolerade från övrig politik. Den nödvändiga ekonomiska planeringen måste gälla hela landet, eftersom problemen i olika regioner står i ett bestämt sammanhang. Vi framhöll år 1964, när lokaliseringspolitiken diskuterades, att den fortsatta utvecklingen av landets näringsliv i stort måste ske efter en demokratisk plan som utgår från samhällsekonomiska behov och inte låter kapitalets profitjakt vara avgörande. Det s.k. enskilda näringslivets vinstintressen kan inte längre få bestämma hela landsändars och stora befolkningsgruppers framtid. Fortsatt industrialisering, urbanisering och koncentration är förutsättningar för större produktivitet och högre standard, men det finns ingen naturlag som säger att denna process måste ta sig precis samma former som under de senaste årtiondena. Förutsättningar finns för en ekonomisk blomstring av alla våra landsdelar och län. Men detta kräver en målmedveten politik, riktad mot storfinansen och dess maktställning, samt en betydligt mera ingripande samhällelig planering än för närvarande. Detta som sades 1964 är precis lika sant 1969. Detta är naturligtvis de avgörande frågorna. Vi har emellertid inga illusioner om att den sittande regeringen har vilja och förmåga att genomföra den grundläggande omläggning av politiken som är nödvändig. Det krävs stora politiska, sociala och ekonomiska förändringar i vårt land för att en verklig ekonomisk planering skall bli möjlig. Men redan nu borde vissa konkreta insatser kunna göras för att bereda en bättre sysselsättning och tryggare förhållanden åt befolkningen i eftersatta områden. Vi har i ett antal motioner till årets riksdag ställt krav på sådana insatser när det gäller norrlandslänen, Bergslagen, Värmland och sydöstra Sverige. Utskottet sopar förslagen under mattan och hänvisar till delegationen för industrietablering respektive SVETAB. Det är inte, herr talman, ett tillfredsställande sätt att behandla sådana konkreta krav. Riksdagen bör enligt vår mening inte avhända sig rätten att ta viktiga konkreta initiativ när det gäller utbyggnaden av näringslivet. Med den metod man nu använder förstärker man de korporativistiska tendenser som redan är tydliga. Problemen förs bort från den folkvalda församlingen till byråkratiskt sammansatta organ. På det sättet slipper riksdagen att ta ställning. Det är en ödesdiger utveckling som man måste sätta stopp för. De förslag vi väckt är följande. Allmänt: Överförande i samhällets ägo av landets mineraltillgångar samt gruvindustrin och förädlingsindustri i anslutning till denna. Ökning av malmprospekteringsverksamheten och = etablering av förädlingsindustrier i anslutning till gjorda fyndigheter. För norrlandslänen: Statliga metalloch verkstadsföretag med beaktande av behoven av industrietablering i norrlandslänens inland. En norrbottnisk verkstadsindustri baserad på produktionen vid LKAB och NJA. Utbyggnad av Karlsborgsverken genom statligt lokaliseringsstöd. För Värmland: En statsägd skogsindustri med i huvudsak den icke bolagsägda skogen som underlag. En statsägd verkstadsindustri med den värmländska järnindustrin som bas. Anläggning av kanalled Vänersborg—Uddevalla. Förbättring av vägnätet. För Bergslagen: Snabbutredning om näringsstrukturen och lokaliseringspolitiska åtgärder som bryter ensidigheten i näringslivet. För sydöstra Sverige: Statsägda basindustrier i Kalmar, Blekinge och Kronobergs län. Åtgärder för att vidga Sveriges handel med övriga östersjöländer. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till motionerna II: 316 och
Herr talman! Jag skall försöka fatta mig lika kort som de föregående talarna i denna debatt. Det finns skäl för det, eftersom vi — som redan sagts — har behandlat denna fråga många gånger.

De nyanser som finns i bedömningen är — som utskottets ordförande framhöll — kanske inte så stora, även om de har skymtat i diskussionen. Jag skall inte säga så mycket om herr Stridsmans inlägg, som jag med stort intresse lyssnade på. Han anklagade inrikesministern för att ingen målsättning hade angivits, vilket han önskade. Han passade också på att dra in jordbrukspolitiken och talade om bristen på målsättning även i den. Jag har under sju års tid varit med om en diskussion just om avsaknaden av målsättning på det området, och jag har ofta haft anledning konstatera att det förmodligen inte finns något land som har försökt göra så många preciseringar i fråga om jordbrukspolitikens målsättning som vårt. Ändå har vi känt behov av att gå vidare och precisera oss mera noggrant. Jag tror inte att problemet ligger i hur man i ord formulerar den uppställda målsättningen. När försöksverksamheten drogs i gång för fyra, fem år sedan och målsättningen fastlades, godtogs den av en enhällig riksdag utan någon diskussion. Alla accepterade de ord som då gav uttryck för syftet med denna verksamhet. Efter denna inledning skall jag knyta an till det ämne min gamle vän Hans Hagnell tog upp. Jag tror att det är 25 år sedan han irriterade mig med ett inlägg. Den gången var han verksam i Metallindustriarbetareförbundet — =:det kanske han alltjämt är — och jag verkade i ett annat fackförbund. Hans Hagnell lade ned mycket stora ansträngningar på att försöka bevisa hur omotiverat det var att en skottkärra skulle belastas med 35 eller 40 procents kostnadspålägg i handeln. Vi fattade det hela så — det tror jag att även Hans Hagnell fick klart för sig — att hans envisa kamp när det gällde distributionskostnaderna ibland också hade sin udd riktad mot de handelsanställda. Det var naturligtvis inte hans avsikt, men han gick fram på det sättet. Sedan har jag några gånger försökt intressera Hans Hagnell för att kasta sig in i den jordbrukspolitiska debatten, där jag tror att han skulle ha kunnat göra mycket stor nytta, ty det finns åtskilliga krångligheter som han kanske skulle ha kunnat bidra till att rätta till. Jag har emellertid misslyckats med den uppgiften. Nu har jag i min nya egenskap av inrikesminister mött Hans Hagnell i ett särskilt yttrande i anslutning till de förslag vi i dag behandlar. Jag lyssnade med stort intresse på vad han här sade, men jag måste erkänna att jag blev besviken. Hela första delen av hans anförande gav enligt min mening inte något väsentligt nytt. Han menade att nästa års valrörelse skulle komma att gälla sysselsättningen, men har inte striden egentligen stått om bröd och arbete ända sedan svensk arbetarrörelse kom till? Vi har väl alltid gått till en valrörelse med ett program för hur vi skall få tryggad försörjning, och jag antar att andra partier också har sett det som någonting väsentligt i den politiska debatten. Det är således en stark förenkling att göra gällande att vi nu står i en ny situation, att vi nu skulle börja intressera oss för sysselsättningen. Natur ligtvis har vi gjort det under mycket lång tid. Vidare säger Hans Hagnell att han inte ser sysselsättningen i Norrland som ett Norrlandsproblem utan som ett sysselsättningsproblem, som hänger samman med situationen i det övriga landet. Jag kan hålla med honom om att man kan uttrycka det så. Men vad tjänar det då till att framställa sådana önskemål som herr Hagnell gör? Han säger att vi skall ha kvar 1250 000 människor i Norrbotten framöver. Det tjänar knappast något syfte att säga att vi skall hålla positionerna i Norrland som helhet. I verkligheten är problemen helt olika i de skilda skogslänen, i Norrbotten, Västerbotten och — om vi skall gå vidare nedåt — Västernorrland, Jämtland, Gävleborg, de delar av Värmland som vi räknar in i skogsområdet och Dalsland. Jag skall anföra några siffror som belyser detta. Det är inte så, herr Hagnell, att Norrbotten och Västerbotten bebos av gubbar och gummor. Jag tycker att det målas en bild av en åldrande befolkning som inte orkar så mycket. Verkligheten är helt annorlunda. Befolkningsstatistiken visar att i relation till befolkningen i landet i dess helhet finns flest människor i de produktiva åldrarna just i Norrbotten och Västerbotten. Där finns också de kommande generationerna på arbetsmarknaden — även för grupperna 0—19 år är siffrorna enligt statistiken betydligt högre i de nordligaste länen. Om vi sedan ser på dem som är över 65 år och sätter riksgenomsnittet vid 100 finner vi att i Norrbotten och Västerbotten ligger relationstalet vid 80—90 procent. I södra delarna av stödområdet — i Dalarna, Värmland 0. s. v. — ligger motsvarande andel däremot betydligt över riksgenomsnittet; där har vi 110—120 som relationstal.

Jo, förmodligen beror det i hög grad på att de som bor i södra delarna av stödområdet har lättare att resa söderut och få kontakt med de expanderande stora industriorterna i Mellansverige. Om vi håller oss till befolkningstalen och tar dem som utgångspunkt för vårt resonemang finns i den sydliga delen av stödområdet, såvitt jag kan förstå, de största problemen. Jag menar — och det har även andra representanter för reringen sagt — att vi skall akta oss för att skapa ett motsatsförhållande mellan de rörlighetsfrämjande, arbetsmarknadspolitiska åtgärderna och lokaliseringspolitiken. Unga människor i Norrbotten och Västerbotten skall inte vara hänvisade till att ovillkorligen bo kvar i detta område. De bör ha samma möjligheter som andra ungdomar att söka sig ut på arbetsmarknaden inom hela nationen. Jag kan anföra fler siffror, ehuru jag kanske inte bör trötta alltför mycket härmed. Vad beträffar städerna i Norrland, så finner vi längst upp den verkligt goda tillgången på folk i de arbetsföra åldrarna. I Luleå befinner sig 60 procent av befolkningen i åldrarna mellan 20 och 64 år, i Boden 58,8 procent, i Sundsvall 59,1 procent, i Härnösand 53,3 procent, i Örnsköldsvik 58,3 procent och i Östersund 58,6 procent. I alla dessa städer ligger siffrorna väsentligt över riksmedeltalet. Svårigheter finner vi däremot i sådana orter som Sunne, Leksand, Orsa, Lit m.fl. Det är dessa orter inom stödområdet som ligger sämst till. Jag har velat betona detta, eftersom jag inte ser dessa frågor på det sättet, att det här gäller att dra en gräns tvärsöver landet och säga, att vi bör som ett problem diskutera förhållandena och de åtgärder som bör vidtas i området norr om denna gräns. Jag skall kanske inte gå alltför långt i mina funderingar om hur vi bör se på lokaliseringspolitiken i framtiden, men jag tror att vi i högre grad än hittills får lov att inrikta oss på att analysera förhållandena inom mindre regioner och sektorer och försöka anpassa vårt handlande efter de problem som där föreligger. Den diskussion som nu dragits upp blir på sitt sätt både tröttsam och meningslös, eftersom vi därigenom inte kan komma till rätta med och analysera de verkliga problemen. Herr Per Jacobsson betonade i debatten i första kammaren i dag, att det var olyckligt att denna segdragna debatt fördes i alltför förenklade former. Jag tycker därför att det resonemang som Hans Hagnell för i det särskilda yttrandet — jag skall inte gå in på flera punkter i detta — är alltför onyanserat. Det ger knappast något nämnvärt bidrag till möjligheterna att i framtiden utveckla denna verksamhet. Jag skall också kortfattat anknyta till vad herr Hedlund sade. Han gjorde jämförelser mellan företag som utnyttjar investeringsfonderna och företag som får lita till lokaliseringsmedel. Han fann att den första gruppen var gynnad, och han ifrågasatte om man inte borde försöka åstadkomma någon form av utjämning mellan de företag som är väletablerade och välutrustade och de företag som kommit i gång senare och som därför kanske behöver samhällets stöd för att få en bättre konkurrenssituation. Den tanken är i och för sig mycket intressant, att staten på något sätt skulle gå in i företagen och försöka garantera att alla fick starta från samma utgångspunkter finansiellt och kostnadsmässigt, varigenom man skulle få ett riktigt utslag av konkurrensen. Jag skall inte spinna vidare på den tanken. Det är emellertid riktigt att det förekommit att industrier fått utnyttja investeringsmedel. Jag tror att det på den vägen åstadkommits mycket värdefullt, men såvitt jag kan erinra mig har det väsentligen varit verkstadsindustrier som utnyttjat den möjligheten. På skogssektorn har det väl i det avseendet inte hänt så mycket, att man med den utgångspunkten kan säga att möjligheterna att utnyttja investeringsfondsmedel på detta område skulle ha varit speciellt goda och ställt dessa företag i en bättre situation. Men kanske herr Hedlund kan precisera detta. Jag har tvärtom en känsla av att den typ av företag som herr Hedlund har i tankarna haft mycket stor nytta av staten. Visserligen kan räntan vara hög, men detta kompenseras delvis av att man får lov att förfoga över dessa pengar ett par år utan att alls betala någon ränta. Nu tar det visserligen sin tid att bygga upp en industri, och man kan kanske inte räkna allt detta som en förmån. Men om pengarna hade lånats på marknaden, skulle lånen inte ha varit räntefria under den tid som åtgår för att bygga upp företagen; man får då finna sig i att betala ränta efter hand som man lyfter pengarna. Om vi omräknar den förmån som det innebär att ha pengarna räntefria under ett par års tid är det ett betydande tillskott som har skett. Jag kanske missförstod herr Hedlund men jag tyckte att han beskrev konkurrenssituationen något orealistiskt, ty jag anser att det inte har skett så mycket på skogssektorn i fråga om utnyttjande av investeringsfondsmedlen. Det är möjligt att jag hörde fel men jag tyckte faktiskt att herr Hedlund sade att han i 20 års tid hade kämpat för denna lokaliseringsverksamhet. En av kammarkollegerna undrade om det verkligen börjat för 20 år sedan; herr Hedlund satt ju med i regeringen under en rätt lång period. Han lämnade visst regeringen 1957 och då hade inte något förslag framlagts men det skedde ett par år efter det att herr Hedlund hade lämnat regeringen. Utredningen genom fördes också i samförstånd mellan socialdemokraterna och centerpartiet. Den gången var folkpartiet och även högern negativt inställda till att en utredning skulle igångsättas beträffande lokaliseringspolitiken. I all sin iver har man glömt bort detta i dag, men herr Wedén bör kanske erinra sig det när han kritiserar regeringen för denna verksamhet. För inte så förfärligt länge sedan satte han ett frågetecken för allt detta. Herr Wedén talar nu om mod och handlingsvilja. Han demonstrerade inte sitt eget mod utan förde ett resonemang om att man skulle ge akt på storstadsregionerna. Man fick intrycket att herr Wedén ville säga något utöver vad inrikesministern hade sagt i statsverkspropositionen, men jag fick inte ut så mycket av det hela. Om det finns några konkreta förslag att bidra med är det värdefullt, ty denna debatt kan ge oss en viss vägledning när vi nästa år skall utforma den framtida verksamheten. Jag hoppas att det inte är som herr Hagnell säger att det skulle dröja ytterligare ett par år innan vi kan få förslag. Jag tror inte att vi kommer att finna oss i att vänta så länge, utan jag hoppas att det material som landshövding Lemne kommer att framlägga skall vara av sådan art att vi på grundval av det skall kunna framlägga ett förslag till nästa års riksdag. Det är i alla fall min förhoppning att så skall kunna ske. Herr Bohman har jag kanske inte anledning att polemisera så mycket emot. Hans inlägg var värdefullt, och i motsats till bl.a. herr Hagnell påpekade herr Bohman de positiva sidorna i den norrländska utvecklingen. Jag har också förmenat att min beskrivning innehåller samma tankegång, nämligen att det finns betydande tillgångar för företag som vill etablera sig i norr. Vidare kunde herr Bohman inte låta bli att ta tillfället i akt att framhålla att även naturtillgångarna i Norrland borde göras tillgängliga för det enskilda kapi talet. Vi har tidigare haft anledning att argumentera mot varandra på den punkten. Jag har inte kommit till den uppfattningen att man när det gäller att exploatera naturtillgångarna skulle behöva förlita sig på den enskilda företagsamheten. Om jag skall hålla mitt löfte att fatta mig kort vill jag till herr Hermansson endast säga att hans beskrivning med förlov sagt var alltför enkel. Herr Hermansson kan väl inte mena att utvecklingsproblemet enbart skulle bestå i svagheter i blandekonomins samhälle och att sådana inte skulle förekomma i ett samhälle med annan struktur — ett socialistiskt samhälle skulle befrias från dessa problem. Jag är emellertid övertygad om att herr Hermansson inte är så okunnig som han låter påskina. även i länder som har en total kontroll från myndigheternas sida av industrin och där man upphävt all privat konkurrens dras man med åtskilliga problem som har med strukturomställningen att göra. Jag har själv på resa i ett sådant land sett på ett kollektivjordbruk hur en mängd människor sysselsattes med tämligen meningslösa uppgifter. Inne på en loge såg jag kvinnfolk lyfta vete från golvet med hinkar och stjälpa ut det på ett bilflak. Det var femton personer som sysselsattes med sådant arbete. Andra flyttade på stenar ute på vägarna. Det där tedde sig meningslöst, men när jag frågade varför dessa människor inte kunde flyttas över till industriellt arbete fick jag till svar, att man inte ville någonting högre men att det inte skulle tjäna någonting till att flytta över dem till städer och tätorter där det skulle bli ett problem att bereda dem utkomst. De fick leva i den miljö de var vana vid, och man flyttade över arbetskraften just i den takt man byggde ut industrin.

Nog måste herr Hermansson medge att det inte ligger så enkelt till, att man skulle kunna frigöra sig från de problem som utvecklingen skapar enbart genom att införa en enhetlig ekonomisk ordning i samhället. Vi kommer i så fall ändå, i den mån vi vill följa med utvecklingen, att få problem som vi på ett eller annat sätt måste bemästra. Herr talman! Jag har hållit mitt löfte att fatta mig kort.

Herr talman! Jag delar tyvärr inte Eric Holmqvists uppfattning. Den statistik som har stått till förfogande för bankoutskottet har utarbetats av statistiska centralbyrån och har med de pro :gnoser att göra som gäller det regionala utredningsarbetet. Denna statistik visar en tillbakagång 1 norrlandslänen också i de yngre åldersgrupperna. I Z-länet gick mellan 1960 och 1965 befolkningen i åldern under 14 år tillbaka med 16 procent och befolkningen i åldern 15—69 år tillbaka med 5 procent. Under nästa femårsperiod, mellan 1965 och 1970, beräknas tillbakagången vara 13,7 procent bland dem som är under 14 år och 8,6 procent bland dem som är mellan 15 och 69 år, medan antalet över 70 år ökar. För perioden 1970—1975 visar prognosen en fortsatt nedgång för alla län utom Gävleborgs bland dem som är yngre än 14 år och en nedgång i samtliga norrlandslän av befolkningen i åldern 15—69 år men en ökning i samtliga län av dem som är över 70 år. Det finns en annan statistik som visar att befolkningen i åldern över 69 år i Norrbotten utgjorde 4,8 procent år 1960. År 1980 beräknas andelen ha ökat till 9,4 procent. I Västerbotten räknar man med en ökning av befolkningen över 69 år från 5,8 till 11 procent, alltså en fördubbling. Denna ökning med 100 procent av dem som är över 69 år motsvaras i landet i övrigt av en ungefär 33 procentig ökning. — Jag tror att statistiken ger underlag för det jag sade. Det har sagts att mitt särskilda yttrande skulle vara alltför onyanserat. Jag har där sagt att det behövs mera pengar för lokaliseringspolitiken, lika mycket som för u-landshjälpen. Det rör sig för närvarande om 650 miljoner och kommer att öka till det dubbla inom några få år enligt det mål som är uppställt. Uttalandet att det bör ställas upp ett mål som konkretiserar befolkningsutvecklingen är väl inte onyanserat — det är kanske t.o.m. alltför nyanserat. Jag har fått SJ att uppskatta vad en utjämning av transportkostnaderna betyder. Jag har vidare sagt att den statliga företagsgruppen bör spela en mera po sitiv roll, att nya arbetsuppgifter fordrar nya medel och att det behövs en koordinerande politik. Det är inga onyanserade mål, och detta stämmer ganska bra med vad vi fick höra i går av herr Erlander.

Herr talman! Det är sällan någon större mening med att hålla på att tala om vad ens eget parti har uträttat. Men eftersom inrikesministern är så angelägen om att göra det får väl jag också uppehålla mig vid det ämnet genom att tala om, att vi redan år 1942 väckte motioner i lokaliseringsfrågan. Att det sedan trots vårt deltagande i regeringen dröjde hela 20 år innan det egentligen blev någonting av det hela, visar väl mer än någonting annat hur stort motståndet från andra håll var. Jag är den siste att vilja förringa värdet av det lokaliseringsstöd som lämnas i dag, men jag vill säga att det är för litet. Det har inte givit vad vi väntade när nuvarande system för lokaliseringspolitiken antogs för några år sedan. Jag sade att det i själva verket inte är så märkvärdigt att det inte har blivit mer, när allt vad vi offrar är två tusendelar av nationalprodukten och att 80 procent av det skall betalas tillbaka. Detta är den uppoffring vi gör i lokaliseringspolitiken —, det är bara smulor! Det har sagts av någon inom regeringen, att politik är en fråga om att vilja — det gäller också lokaliseringspolitiken. Lokaliseringspolitiken är en fråga om vad man vill satsa. Mina jämförelser med investeringsfonderna gällde lokaliseringspolitiken i allmänhet och icke någon speciell bransch, allra minst den bransch som jag har mest att göra med. Jag sade att det stöd förvisso är väl befogat, som företagsamheten får via investeringsfonderna. Det är ett statligt stöd genom att företagen slipper betala skatt. Det reella värdet kan ofta vara väsentligt mer än vad lokaliseringsstödet ger enligt de bestämmelser som gäller för det.

Herr talman! Inrikesministern sade att jag i mitt anförande hade nämnt att man saknade en målsättning för jordbrukspolitiken. Vad jag ville framhålla var att vi saknar en målsättning för näringspolitiken och lokaliseringspolitiken i landet, och som ett konkret exempel anförde jag först beslutet om riktlinjer för en lokaliseringspolitik som skulle hjälpa Norrland. Sedan får vi en sjöfartsutredning, som föreslår att vi skall ta tillbaka de eventuella vinster och fördelar vi skulle få av lokaliseringspolitiken. Vidare anknyter jag till 1967 års riksdagsbeslut om riktlinjer för jordbrukspolitiken och säger, att man genom det beslutet har låst sig vid ett ramtänkande, som helt utesluter möjligheten att se jordbrukspolitiken som ett led i en aktiv sysselsättningspolitik i Norrbotten och Norrland i övrigt. Det var det jag ville framhålla. Jag vill understryka att det finns en klar målsättning för jordbrukspolitiken, men denna målsättning är enligt vår mening inte alls anpassad för förhållandena i Norrbotten. Vidare ville jag också understryka vad herr Hagnell sade om befolkningsutvecklingen i Norrbotten. Vad han sade därom var alldeles riktigt. Låt mig ge ytterligare ett exempel. I Överkalix kommun, som är tänkt som ett kommunblock i framtiden, kommer år 1980 70 procent av befolkningen att vara över 65 år.

Herr talman! Låt mig först bara säga beträffande befolkningssiffrorna att jag tror att både herr Hagnell och herr Stridsman har läst på dem bättre än vad inrikesministern har gjort. Inrikesministern vill gära gällande att när vi här har talat om målsättning är det ett allmänt och diffust tal. Inrikesministern är säkert bekant med att man t.ex. i fråga om försvarspolitiken har två olika typer av målsättningar; vi har ju sysslat litet med dem tidigare. Den ena är förvisso allmänt hållen, accepterad av riksdagen o. s. v. Men sedan finns det en hemlig och mera preciserad målsättning som av naturliga skäl måste vara hemlig. Men, herr inrikesminister, vad beträffar regionalpolitiken och = lokaliseringspolitiken finns det ingen som helst anledning att undvika denna mera preciserade målsättning för att verkligen ge en större trygghet åt de bygder som skall bevaras i framtiden. Det är det som vi har velat lyfta fram. Det är modet att göra denna preciserade målsättning som vi har efterlyst från regeringens sida och som hittills har saknats. Jag hoppas att modet tilltar. Vidare vill jag instämma med herr Hedlund beträffande investeringsfonderna. Vi har för vår del betonat att det finns all anledning att i större utsträckning, i synnerhet under en konjunktur som den nuvarande, verkligen lägga tonvikten vid användningen av investeringsfonderna i de sysselsättningssvaga områdena. Det är en bra sak.

Det är här som de konkreta problemen inställer sig, såsom frågan om en befrielse från arbetsgivaravgift — jag nämner det en gång till — om politiken i fråga om transporttaxor och om eltaxor. Det är här som frågan om lokaliseringsstödets användning även för turistanläggningar o.s.v. aktualiseras. Det är i detta sammanhang man frågar sig, om 'det verkligen är nödvändigt att föra en så sträng politik mot de mindre jordbrukare särskilt i Norrland, vilka nu pressas mycket hårt på grund av skogsrationaliseringen och minskade möjligheter till dubbelarbete, att man inte skall kunna medge ett något bättre stöd även åt dem. Det är konkreta åtgärder av den typen som vi efterlyst från regeringens sida.

Herr talman! I polemik mot dem som här i debatten och i andra sammanhang krävt att det skall uppställas ett befolkningspolitiskt mål säger inrikesministern, att man inte kan dra en gräns tvärs över landet och ställa upp ett mål för den landsända som därmed avgränsas. Men vem har dragit denna gräns, som medför speciella problem i norrlandslänen? Det är väl inte de som väckt motioner eller som här i debatten talat för en befolkningspolitisk målsättning. Såvitt jag förstår är det en kombination av det kapitalistiska näringslivet och regeringens egen politik som dragit den gräns, ovanför vilken det finns mycket speciella arbetslöshetsproblem. Det är inte vi som drar gränsen utan andra. Jag kan inte tolka inrikesministerns uttalande på annat sätt än att regeringen vill föra en politik som leder till fortsatt avfolkning av norrlandslänen. Inrikesministern sade också att ungdomen i norrlandslänen skall ha rätt att söka sig ut på arbetsmarknaden i hela Sverige och detta vill självfallet ingen bestrida. Här har, såvitt jag vet, ingen föreslagit att ungdomen i Norrland inte skall ha rätt att åka därifrån, exempelvis till Stockholm. Det har jag själv gjort i min ungdom och vill att den rätten skall finnas kvar för andra. Men vi har sagt att ungdomen i Norrland skall kunna stanna kvar om den vill, att den inte skall tvingas bort från Norrland när den är färdig med sin utbildning, därför att det inte finns några arbeten där. Det är ju detta som är problemet. Inrikesministern frågade vidare om jag inte ansåg att det finns utvecklingsproblem i andra samhällen, även i sådana med ekonomisk planering. Han hade hittat ett kollektivjordbruk med många kvinnfolk som lyfte spannmål med hinkar. Nu kan man finna orationella hushållningsformer och levnadssätt i många länder. Människor från andra samhällen som kommer till Sverige tycker, kanske med rätta, att vad som satsas på reklam i detta samhälle är mycket orationellt, och många anser också att vår lek med bilar förefaller synnerligen orationell, ekonomiskt sett. Det finns alltså olika värderingar. Skall jag svara på frågan vill jag säga att det är alldeles självklart att det försiggår en strukturomvandling i alla samhällen, men skillnaden är ju att man, om man har en ekonomisk planering och ett verkligt samhällsinflytande, kan komma till rätta med strukturproblemen på ett helt annat sätt än om man bygger på en liberal låtgåpolitik, vilket fortfarande tycks vara regeringens ideologiska plattform.

Herr talman! Herr Wedén sade att han inte trodde på min statistik, han trodde mer på herr Hagnells. Herr Wedén kan naturligtvis göra ett sådant uttalande men det visar att han inte lyssnade på vare sig mig eller herr Hagnell, ty hade han gjort det hade han funnit att det mycket väl går för sig att tro på oss båda. Jag talade om ett faktiskt förhållande, nämligen om situationen 1969 eller 1970 och de relationer som då föreligger. Hans Hagnell talade om någonting annat, nämligen om den utveckling som är att förvänta — det ena behöver inte stå i motsatsförhållande till det andra. Därför behöver kanske inte herr Wedén som sagt ge den ene rätt och den andre fel, och hade han följt med i debatten hade han kanske kommit till samma slutsats som jag. Vidare vill jag fästa uppmärksamheten på att inget ärende fallit på grund av brist på medel. Varken när det gäller lokaliseringslån eller bidrag har avslag förekommit av denna orsak. Riksdagen fastställde ju också ett stort belopp för den här perioden. Dit har vi inte kommit ännu. Men jag kan försäkra att om vi nu stod inför en rad nya företagsetableringar som krävde mer av lånemedel, kanske också av bidragsmedel, så skulle jag anse det självklart att regeringen aktualiserade frågan om att höja anslagsramarna. Men hittills har det inte förelegat några hinder i det avseendet. I flera inlägg i denna debatt har det sagts att nu gäller det att satsa mer på den och den sektorn och mindre peng ar på andra åtgärder. Såvitt jag förstår lämnade emellertid herr Hagnell helt felaktiga uppgifter om hur mycket vi t.ex. satsar på beredskapsarbeten. Jag kände inte alls igen de siffrorna, men det spelar kanske inte så stor roll. Sedan sade herr Hedlund något om att det beror på hur starkt motståndet var och på hur starka de andra var. Man kanske också kan säga att det berodde på hur svag herr Hedlund var på den tiden. Han har kanske blivit starkare sedan dess. Det är svårt att veta. Min kollega finansministern, som väl agerade jämsides med herr Hedlund på den tiden, får väl klara ut hur det var med den saken, om centerpartiet då ideligen förde fram tanken på lokaliseringspolitik medan de andra satt kallsinniga och sade: Nej, nu får ni sluta att tala om det, ty det finns inget intresse för den saken! Jag har dock svårt att tänka mig att det gick till på det sättet. Den iver som herr Hedlund nu visar så att säga retroaktivt är måhända en smula konstruerad. Vidare gav herr Hedlunds inlägg möjligen också intrycket att min företrädare i ämbetet varit litet snål i sin bedömning. Det är inte min uppfattning. Men jag skall inte dölja för kammaren att vi är en liten grupp som bedömer dessa frågor, nämligen finansministern, industriministern och inrikesministern, och visst stöter vi ibland på ärenden som får oss att utbrista: Det var förfärligt mycket pengar som lagts ut på detta lilla företag! Och ännu mer måste vi tydligen satsa för att hålla det i gång. Men det intryck jag fått när jag kommit i kontakt med min företrädares hantering är inte att han har varit särskilt småsnål i sin verksamhet. Jag är också tacksam om denna generösa inställning blir bestående, när vi skall ta ställning till vad vi skall satsa på enskilda företag, så att man inte dömer min företrädare i ämbetet och mig själv alltför hårt. ett anförande och sade att han alltjämt saknar ett program, och han tillade att de fastlagda ramarna för jordbrukspolitiken gör att det norrländska jordbruket inte kan utvecklas. Men de båda sakerna har ju ingenting med varandra att göra. Alla som har satt sig in i dessa frågor vet att det bidrag som det norrländska jordbruket ger till vår totala produktion är ganska blygsamt. När vi talar om ramar är det därför något som har adress till de stora jordbruksområdena i landet, och för jordbruksproduktionen i Norrbotten och Västerbotten spelar det ingen nämnvärd roll om vi fastställer ramen vid 80 eller 85 procent. Jag kan inte se att där finns någon fastlåsning som hindrar jordbrukets utveckling i Norrland. De åtgärder som Gösta Netzén under sin tid som jordbruksminister vidtog när han startade de kontrollerade rationaliseringsåtgärderna i Norrland har varit av stor betydelse, och de har givit ett gott resultat och skapat bärkraftiga jordbruk. Där som på många andra områden i jordbrukspolitiken har vi faktiskt framstått som ett gott exempel, och flera andra länder har startat motsvarande verksamhet. Vi ger också fortfarande ett ganska betydande stöd till det norrländska jordbruket i form av ett extra mjölkpristillägg. Så ville herr Wedén ge mig ett åskådningsexempel på vad som menas med ett uppställt program. Nu råkar det emellertid vara så, herr Wedén, att även jag har haft tillfälle att se litet på målsättningen för vårt försvar, och jag är inte lika imponerad som herr Wedén av de resultat som där uppnåtts, när man talar om att vi skall avvärjande försvara en eller två delar av landet och ha ett uppehållande försvar på andra håll. Från denna utgångspunkt skall vi sedan räkna fram vår värnkraft inom olika sektorer. Jag är inte alls övertygad om: att denna målsättning är så eftersträvansvärd och utgör ett sådant gott mönster som herr Wedén vill på stå. Jag tror att den har mindre betydelse och att den allmänna målsättning vi ställt upp kan vara tillräcklig. Den ger oss goda möjligheter att handla för att möta de problem som uppkommer.

Det förekommer redan vissa inslag av denna typ. Vi utnyttjar t.ex. det stöd, som utgår under inskolningsperioden för ny arbetskraft, och det har en ganska klar karaktär av subvention. Jag räknar med att vi kommer att få tillfälle att granska förslag av denna typ framöver när vi skall fastlägga de framtida riktlinjerna. Självfallet kan vi då ha anledning att undersöka vilka erfarenheter andra länder har haft av sina åtgärder, och vi kanske därifrån kan hämta värdefulla impulser till vårt framtida handlande. Men att just nu hastigt och lustigt realisera tankegångar om att företagen skulle befrias från erläggande av sociala avgifter för sina arbetare och tjänstemän tycker jag är en mycket dålig lösning på detta problem.

Herr talman! Jag har alltid uppskattat Eric Holmqvist, och därför gläder jag mig över att vi åtminstone på en punkt kommit till samma uppfattning, nämligen i fråga om den utveckling som pågår beträffande ålderssammansättningen hos den norrländska befolkningen. Men denna utveckling kommer också att skapa ett stort socialt problem, om den förstärkes genom ytterligare avflyttning. En ytterligare avflyttning motverkar därför möjligheterna att genom föra den industrialisering av Norrland som regeringen nu vill satsa på. Jag tycker inte att det är orimligt att ta upp det här kravet på ett visst befolkningsunderlag. Om man inte menar att det skall finnas en och en kvarts miljon invånare i området, såsom var fallet för något år sedan enligt en statistisk uppgift, måste det väl vara någon annan siffra som avsågs i statsministerns interpellationssvar i går. Det hette där att regeringens politik skall baseras på förvissningen om att norrlandslänen skall bestå som en med andra regioner fullt likvärdig del av den svenska nationen även i framtiden. Det måste väl betyda att man skall upprätthålla befolkningsunderlaget där, inte minska det, eftersom det ökar på andra håll. Annars blir det väl ingen likvärdighet? Den principen har man alltså accepterat. Frågan är då vilken siffra regeringen vill inrikta sig på. Naturligtvis önskar man i politiska sammanhang vara så obunden som möjligt, men när vi i utskottet driver tanken att mera behöver satsas på lokaliseringspolitiken för att norrlandsfrågan skall klaras är det väl ganska naturligt att vi tvingas sätta upp en målsättning för att inte bli beskyllda för att vara onyanserade och att inte tala tydligt. Vi har gjort ett tydligt uttalande, nämligen att man skall sträva efter att upprätthålla det befolkningstal som finns. Det är inte heller något onyanserat uttalande. Landshövding Lemne skall enligt vad som är beräknat börja nästa etapp av utredningen vid årsskiftet för att komma fram till vilken lokaliseringspolitik som skall föras sedan den nuvarande försöksperioden gått ut. Det finns ingen möjlighet för honom att bli färdig med detta arbete så att resultatet kan läggas till grund för något som skall komma i gång den 1 juli nästa år. I varje fall har vi inte hört att någon annan uppfattat situationen så att arbetet kan bli färdigt så tidigt att dess resultat kan leda till åtgärder redan strax efter den 1 juli nästa år. Jag tror att jag också på den här punkten har rätt.

Herr talman! Jag tycker att det framgår av replikskiftet mellan inrikesministern och herr Hagnell, att herr Hagnell talar om de utsikter för befolkningsutvecklingen som förefinns på litet längre sikt — och det har jag också gjort — under det att inrikesministern söker en räddningsplanka i några mera näraliggande uppgifter och säger, att då är det inte så farligt. Men det blir farligt, herr inrikesminister, om man sträcker ut perspektivet på det sätt som vi andra har gjort. Vidare tycker jag att inrikesministern blandade samman den allmänna målsättningen och de mera speciella målsättningar som gäller på försvarsområdet. Inrikesministern säger, att vi kan nog klara oss med den allmänna målsättning för regionaloch lokaliseringspolitiken som hittills har gällt. Men det är just det som meningsskiljaktigheterna i detta viktiga avseende gäller. Jag hävdar att vi inte kan klara oss på detta sätt, utan att vi måste ha en mera preciserad och specialiserad målsättning för de olika delregionerna. Jag beklagar att inrikesministern inte vill respektera den synpunkten, ty jag tror det är detta som är angeläget i dagens situation. Dröjsmålet med en sådan målformulering får inte bli för långt. Inrikesministern säger att jag här talat om att befria företagen från socialavgifter. Nej, det har jag inte gjort. Jag har inte talat om ATP-avgifter och andra socialavgifter. Jag trodde att arbetsgivaravgiften infördes därför att man, när näringslivet befriades från omsättningsskatten på investeringsvaror, bedömde läget så, att det kunde uppstå låt mig säga överdrivet goda förutsättningar i en del normalfall, naturligtvis delvis beroende på konjunkturen. Men sådana överdrivet goda förutsättningar existerar sannerligen inte, herr inrikesminister, inom de sysselsättningssvaga områdena. Där är ju förutsättningarna tvärtom dåliga, och där skulle arbetsgivaravgiftens borttagande kunna vara ett stimulanselement tillsammans med andra. Särskilt värdefullt skulle det, som jag nämnde, vara för de företag som inte har möjligheter att dra fördel av användningen av investeringsfonder helt enkelt därför att de inte har tillgång till några sådana.

Herr talman! Beträffande KR-verksamheten råder inga skiljaktigheter i uppfattning mellan inrikesministern och mig. Vi inom centerpartiet har ju alltid framhållit att vi accepterar denna verksamhet. Vad jag har sagt är att den tilllämpning av bestämmelserna som i dag sker utestänger alltför många inom stora delar av t.ex. mitt hemlän från att kunna fortsätta som jordbrukare. Och när man bedömer utvecklingen i glesbygderna måste man även ta hänsyn till jordbruket och dess förutsättningar, så att det blir en helhetsbedömning av sysselsättningstillfällena. Jag vill också påpeka att vid den uppvaktning som socialdemokratiska riksdagsmän från Norrbottens län för en tid sedan gjorde hos jordbruksministern framhöll de — enligt tidningsreferat — just betydelsen från sysselsättningssynpunkt av att vi kan upprätthålla ett jordbruk.

Herr talman! I detta skede av debatten är det lika svårt att hitta nya synpunkter och argument i denna fråga som att hitta en nål i en höstack. Detta betyder att talarlistan i fortsättningen kanske kan »rasa i väg» med litet bättre fart än hittills, och jag skall försöka medverka till detta. Under den tid som gått sedan riksdagen 1964 beslutade om en femårig försöksverksamhet för lokaliseringspolitiska åtgärder, främst då inriktade på norrlandslänen, har en ganska vilsen debatt förts om lokaliseringspolitikens omfattning och utformning. Varje år har vi i bankoutskottet och här i kammaren haft långa debatter i anledning av motioner där det krävts stora förändringar av den nu bedrivna försöksverksamheten. Hur man än vrider och vänder på detta problem, står det klart att de hitintills vidtagna satsningarna inte varit tillräckliga. Men man kan med detta inte döma ut vad som gjorts. därför att man gärna skulle ha önskat se bättre resultat. Förutan de under dessa år vidtagna åtgärderna skulle situationen för norrlandslänen förvisso varit betydligt mera prekär. De erfarenheter som vi fått under de gångna åren ger en ganska bra bild av vad vi måste satsa på framöver. Vad som nu är viktigt är att låta erfarenheterna mynna ut i mera konkreta ting. Framför allt måste vi vara restriktiva mot alla förslag om nya utredningar, vilka ofta bara har en tendens att menligt fördröja resultaten. Samma tankegång utvecklade herr Hedlund för en stund sedan från denna talarstol, och detta tycker jag är bra, eftersom centerpartiet tillsammans med folkpartiet oftast driver linjen att kräva flera och större utredningar i många sammanhang. Utskottet är enigt om de stora linjerna i denna fråga. De reservationer som är fogade till utskottets utlåtande bekräftar detta. De har ingen särskild tyngd över sig, och jag skulle nästan vilja beteckna dem som partitaktiskt betingade i syfte att ge sken av att man från mittenpartihåll velat sträcka sig längre än vad utskottsmajoriteten har förordat. De särskilda yttranden som finns fogade till utskottsutlåtandet understryker i stort sett bara vad utskottet i sin skrivning framhållit. Man kan naturligtvis ha ambitioner att gå ett steg längre än vad utskottet nu har kommit fram till. Om regeringen fullföljer och förstärker de satsningar som inletts kommer detta otvivelaktigt att ge utslag i bättre resultat framöver. Framför allt måste då, som jag ser saken, ett regionalpolitiskt program klaras av, och detta är också vad länsstyrelserna och kommunblocken redan är i full färd med att skapa underlag för. Som utskottet också här har skrivit skall detta arbete vara klart redan på våren 1970. Jag ser detta som det väsentligaste därför att vi i framtiden skall veta var vi skall satsa och på vilket sätt vi skall handla när vi skall bygga upp de olika regionerna. Först då blir det någon reda och ordning i lokaliseringsdebatten. Vi kan inte i all oändlighet gå som katten kring het gröt i denna fråga. Här måste vi vara eniga om hur vi skall lägga grunden till ett bättre fungerande samhälle. Jag tror att det skulle vara av synnerligen stort värde, vilket också många har sagt här i dag och även under tidigare debatter, om vi kunde lägga åt sidan de kortsiktiga partipolitiska försöken att kamma hem ett och annat mandat på lokaliseringspolitikens bekostnad. Riskerna att man i partipolitiskt nit kommer att försöka göra sådana vinster är dock överhängande, vilket har kunnat spåras även i dagens debatt. I bankoutskottets utlåtande ser jag ett utslag av viljan att verkligen åstadkomma någonting positivt. Vi måste ändå betänka att vad vi nu resonerar om är framför allt hur vi skall ha det med norrlandslänen och med den miljonbefolkning som bor där — detta gäller även flera andra län. Jag föreställer mig att vi i stort kan vara överens om målsättningen att den delen av landet också skall få fortleva. Detta kommer att kosta oss mycken möda och mycket pengar. Det gäller för oss att skaffa fram de medel som då kommer att behövas. Vi bör inte ens stå främmande för att det kanske krävs litet hårdare tag. Sta ten måste satsa på en utbyggd verksamhet, och då måste inte minst det privata näringslivet engageras. På borgerligt håll ställer man sig oftast negativ till ytterligare statliga engagemang inom näringspolitiken. Vi måste följaktligen begära att de borgerliga politiker, som hyllar principen att endast det privata näringslivet är funktionsdugligt, också medverkar till att vi får en betydande nyetablering i skogslänen av den privata industrin. Blir så inte fallet, torde det vara nödvändigt att genom styrning på ett eller annat sätt se till att en lokalisering till dessa landsändar åstadkommes. Vi får självfallet nu avvakta vad de kontakter, som regeringen har tagit med Industriförbundet och kommer att ta med småindustrins organisationer, kan ge för resultat. I detta läge, mitt i högkonjunkturen, bör det finnas utsikter — om också inte särskilt goda — att skapa ökade arbetstillfällen i de sysselsättningssvagare landsdelarna. En stor del av bekymren i Norrland utgörs av glesbygdsproblem. Dessa finns naturligtvis även på andra håll i landet, men de är där inte så svårbemästrade som i norra Sverige. Utskottet har, trots vetskapen om att det pågått och pågår undersökningar, utredningar och överväganden kring dessa ting, funnit det angeläget att begära en parlamentarisk utredning för att få fram konkreta förslag till åtgärder i syfte att ordna levnadsbetingelserna för de människor som bor i glesbygderna. Det är viktigt att denna utredning arbetar snabbt. Vi har inte tid att vänta länge på resultatet, ty här fordras rejäla tag ganska omgående. Att vi nu förordar en utredning betyder naturligtvis inte heller att myndigheterna skall slå sig till ro i avaktan på den, utan de åtgärder som kan anses vara behövliga måste vidtas undan för undan. Herr talman! Självfallet skulle det finnas anledning att närmare kommentera utskottsutlåtandets många punk ter var för sig, men olika delfrågor har redan berörts, och flera talare kommer efter mig att ta upp sådana. Jag skall fördenskull avstå från att göra det, inte minst med tanke på att det här i kammaren i går fördes en lång interpellationsdebatt om samma sak som vi nu resonerar om. Varför den kom till stånd begriper jag inte riktigt; det får vi kanske aldrig besked om. Kanhända behövs det inte att vi har så här långa diskussioner om utskottsutlåtanden, om vi i fortsättningen skall behandla dem i andra sammanhang dagen innan. För övrigt är det inte så underligt att vi får den sortens debatter, när de ledamöter som har skrivit motioner innan bläcket har hunnit torka på papperet riktar enkla frågor och interpellationer till regeringen om precis samma saker. Vi har här i kammaren haft lokaliseringsdebatter praktiskt taget varje vecka från januari månad. Nu senast förde vi en stor debatt för ett par veckor sedan i anledning av statsutskottets utlåtande om regionpolitiken och arbetsmarknadspolitiken. Det är bra att frågorna blir föremål för överläggning, men nog skulle debatten vinna på att man införde någon form av samordning. Herr talman! Med hänvisning till vad jag anfört ber jag att få instämma i de yrkanden om bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter som tidigare har framställts.
Herr talman! Herr Franzén i Motala låter påskina att de reservationer som har fogats till utskottsutlåtandet skulle vara partipolitiskt betingade. Han må ha den uppfattningen, men jag vill påminna om att vad som skiljer utskottet och reservanterna är att utskottsmajoriteten säger att vi skall vänta och se, medan reservanterna begär skyndsamma åtgärder. Det är en väsentlig skillnad. teckna reservationerna som partipolitiskt betingade må det vara hans sak — jag betraktar dem som något helt annat. Vi befinner oss i en sådan situation att bestämda åtgärder omedelbart måste vidtas. Därför kan vi inte acceptera en låtgåpolitik som innebär att vi skall avvakta och se vad som eventuellt kommer att hända.
Herr talman! Jag har svårt att se att något annat än partipolitiska skäl kan ha dikterat reservationerna, eftersom skillnaden mellan vad utskottet skriver och vad man har lyckats åstadkomma i reservationerna i själva verket inte är så stor. Det är egentligen bara i fråga om motiveringarna det skiljer. Herr Larsson i Umeå säger att »nu vill vi se resultat omedelbart» och i utskottsutlåtandet säger vi att vi måste få fram konkreta förslag och ett konkret material att arbeta med. Vi tror att sådant material snart kommer att framläggas, och därför anser vi att vi kan vänta något och att vi inte nu bör göra en särskild beställning.

Herr talman! I den offentliga diskussionen har både skriftligen och muntligen påståtts att politikerna släpar efter när det gäller näringslivsdebatten. Det är politikernas sak att beställa teknik som kan ge oss ett bättre Sverige i framtiden — samhället beställer teknik, teknikerna levererar o.s.v. Kanske kritikerna har rätt därför att icke enbart politikerna har lätt att följa med i den snabba tekniska utvecklingen.

Astronautfärder och <:kamerateknik kommer sannolikt också att sätta sin prägel på utvecklingen. Jag ser därför synnerligen tolerant på eventuella felbedömningar som såväl politiker som tekniker kan göra beträffande de närmaste 15—20 åren. En sak torde dock vara självklar: Inte kommer vi att lösa våra näringslivsoch planeringsproblem med »ett nät av livskraftiga tätorter över hela landet». Den internationella och tekniska utvecklingen ger oss tämligen bestämda anvisningar om vår lokaliseringsoch planeringsverksamhet på sikt, och bankoutskottets utlåtande nr 30 handlar just om hur 1970 och 1980-talens Sverige skall se ut. Men man kan naturligtvis fråga sig, om vi vid utskottsbehandlingen haft tillräckligt sakmaterial för att kunna göra en dylik bedömning. Svaret blir både ja och nej. Vi kan svara ja därför att den femårsperiod nu har gått som det har talats så mycket om och efter vilken vi skall göra slutsummeringar och framtidsbedömningar på det material som föreligger. Det är kanske på grundval av det befintliga materialet som utskottet kunnat enas om betydelsen av en fortsatt lokaliseringsoch regionpolitik och om det planeringsarbete som pågår inom ERU — expertgruppen för regional utredningsverksamhet. Jag vill i detta sammanhang påminna om att denna expertgrupp, som det varit så mycket tal om under debatten, tillsattes redan 1965. Därutöver har vi 1968 års lokaliseringsutredning, och denna skall fortsätta sitt arbete. Problemen i Norrland har ställts i förgrunden. Vi är eniga om att en särskild glesbygdsutredning skall tillsättas och att avfolkningsproblemen inte finns enbart i Norrland. Härom skriver utskot tet följande: »Det är ett välkänt faktum att problem likartade dem som möter i Norrland påträffas också på andra håll i landet. Det för lokaliseringspolitiken fastställda stödområdet innefattar följdriktigt delar av flera län i Svealand och Götaland. Mot bakgrund av det nya material som nu föreligger, bl.a. genom länsplanering 1967, torde det finnas anledning att ytterligare understryka här antydda förhållanden och dessutom framhålla att även utanför stödområdesgränsen kan påträffas en utveckling liknande den som utgjort kriteriet för fastställandet av stödområdets gränser.

Vi är också eniga om att bland konkreta projekt på det regionalpolitiska området bör nämnas »det samarbete mellan staten och näringslivet i fråga om lokalisering av företag och arbetsställen till sysselsättningssvaga regioner som regeringen nyligen tagit initiativ till genom kontakter med Sveriges industriförbund». I fråga om regionpolitiken hemställer utskottet dessutom att riksdagen hos Kungl. Maj:t med anledning av en motion av mig m.fl. anhåller om en utredning angående produktionskostnaderna i skilda regioner.

Detta förslag hade tillkommit helt med tanke på all den utredningsverksamhet samt planeringsoch forskningsverksamhet som pågår. Under utskottsbehandlingen vidgades emellertid motionsyrkandet så till vida att utskottet nu föreslår riksdagen att hos Kungl. Maj:t hemställa om en utredning för detta ändamål. Av särskild vikt är därvid, framhåller utskottet, att frågan om de samhällsekonomiska kostnaderna utreds. Utskottets tanke är väl, att det omtalade ERU skulle vara den lämpligaste huvudmannen för en sådan utredning. I övrigt var utgångspunkten för motionskravet att lokaliseringspolitiken nu är inne i sitt andra utvecklingsskede; lokaliseringspolitiken har blivit regionpolitik. Huvudtemat i motionen är i stort sett detsamma som framkommer i årets statsverksproposition, när departementschefen gör en sammanfattning av den gångna femårsperioden på lokaliseringspolitikens område och vid en redovisning av Länsplanering 1967 ger exempel på vissa livskraftiga stadsregioner som kan vara alternativ till storstadsregionerna. Som sådana alternativ nämns bla. Linköping—Norrköping, Jönköping, Växjö, Halmstad—Varberg— Falkenberg, Örebro, Falun—Borlänge och Gävle—Sandviken. Lokaliseringspolitikens uppgift gäller som bekant inte bara glesbygdsproblematik. Det är möjligt att storstadstillväxten är eller blir ett lika stort problem. Som bekant har helt nyligen en debattskrift utkommit från HSB:s riksförbund vari man bl.a. anger att i regionsplaneskissen för Storstockholm har räknats med en befolkningsökning på 1 miljon invånare till 2,2 å 2,5 miljoner invånare. Beträffande befolkning och stadsbyggande sägs i denna skrift följande: »Från 1970 och 30 år framåt skall i princip varje år färdigställas en ny stad för 50000 invånare. Var skall dessa nya 30 städer placeras? Får de sin bästa användning i Stockholms regionen?» Problemet är att åstadkomma dels en medveten regioninriktning, dels en lika medveten syn på glesbygdsproblemen. Det är glädjande att utskottet vill utvidga både utredningsverksamheten och faktamaterialet beträffande regioninriktningen och glesbygdsproblemen. Detta anser jag vara logiskt därför att med en medveten regionpolitik kommer även glesbygdernas problem att ännu mer framstå i all sin nakenhet. Jag skall vidare ta upp de problem som kvarstår innan vi kan göra en långsiktig bedömning med sikte på 1970 och 1980-talens utveckling, ja, kanske bör vi redan nu sikta ännu längre.

En målsättningsdiskussion måste med nödvändighet upptas, nya medel och metoder analyseras, varjämte organisatoriska frågor och samordningsfrågor måste lö Sas.» Vem skall uppta en målsättningsdiskussion om inte riksdagen? Men en sådan diskussion bör även upptagas i våra respektive partiorganisationer, övriga intresseorganisationer och näringsliv. Jag skall som sammanfattning av mitt anförande försöka ge bidrag till en, som jag hoppas, intensiv målsättningsdebatt genom att något beröra den utveckling som skett i Frankrike och vad som nu händer där. Först vill jag emellertid återvända till landshövding Lemnes omtalade utredning. Denna utredning kommer som bekant att avlämna ett delbetänkande under 1969. Detta delbetänkande skall be Delbetänkandet kommer således icke att beröra den långsiktiga målsättningen. Denna skall behandlas i etapp 2 sedan ytterligare material införskaffats från utlandet. Därom skriver man: »Utredningen väntar sig därför få goda uppslag till förbättringar och utveckling av vår egen lokaliseringsverksamhet genom studier av utländska försök. Vad som ännu saknas i vårt land i jämförelse med utlandet är en offensiv och "välutvecklad regionalpolitik.» Nu till Frankrike och dess erfarenheter! Men betrakta min redogörelse enbart som ett bidrag till frågeställningen, om detta är något att ta efter hos oss och om vi över huvud taget är beredda att kräva en så långt gående styrning av näringslivet som där sker. Frankrike genomför nu sin femte långtidsplan, som innebär en kraftig satsning på den regionala utvecklingen. Denna har lyckats över förväntan genom ett intimt samarbete stat—näringsliv. Frankrike har ju sina speciella problem med Paris och dess befolkningsanhopning, 8,5 miljoner invånare år 1962, vilket innebar en ökning med 1,2 miljon invånare på åtta år. Mer än hälften av verkstadsindustrin och den elektriska industrin samt mer än 60 procent av bilindustrin ligger i Paris. Man måste naturligtvis göra något åt denna utveckling. Paris hotade att svämma Över alla bräddar, och det skapades en »Stoppa Paris-rörelse». Samtidigt hade de södra och västra delarna av landet halkat efter i utvecklingen, och det förekom en eftersläpning .särskilt i norr och i Bretagne. Allt det ta är för oss välkända fenomen. Man söker nu utveckla åtta storstadsområden i andra delar av landet som en motvikt mot Paris. Det kan självfallet diskuteras, om vi i vårt glesbefolkade land befinner oss i samma situation. Jag vill här ytterligare poängtera att denna lokaliseringspolitik har den tvåfaldiga uppgiften att dämma upp koncentrationen till storstadsregionerna och att lösa glesbygdsproblemen. Detta har man klart för sig i Frankrike. Man kan inte garantera en jämn utveckling över hela landet utan satsar på ett större eller mindre antal tätorter. Glesbygdsproblemen har även där fått en mera dramatisk och påträngande aktualitet. Vad går nu den franska satsningen konkret ut på? Systemet är omfattande och bygger på skattelättnader och subventioner samt premier, lån och — hör och häpna — bestraffningar, som innebär att företag som framhärdar och vill slå sig ned i parisområdet förutom alla vanliga avgifter betalar 12 procent av investeringsavgifterna i böter. Skattelättnader och subventioner utgår på följande sätt. Fastighetsskatten nedskrivs med mellan 13,2 och 1,4 procent — i medeltal för hela landet beräknas detta till 5,3 procent av investeringskostnaderna i form av efterskänkta koncessionsavgifter, avskrivningar och avgiftsbefrielse. Premier lämnas med 12—135 procent av investeringskostnaderna, beroende på zon. Ett tak har dock satts vid 13 000 francs för varje nyskapat arbetstillfälle. Direkta premier till företag som flyttar ut från Paris utgår med 50—100 francs per kvadratmeter industriyta och 100— 200 francs per kvadratmeter kontorsyta. Lån utgår främst till vad man kallar u-områden och drar 6 procents ränta. Dessa lån är intressanta därför att man med dessa avser att stödja ekonomiskt omöjliga projekt, alltså sådana som vanliga finansiärer inte vill befatta sig med. Som exempel kan nämnas att för ett företag som slår sig ner i Nantes eller Paris kan alternativen vara: i Nantes 27,5 procent av investeringarna i subventioner, i Paris 12 procent i ökade kostnader. Resultatet blev under perioden 1956 -—1966 att det lämnades 500 direkta lån på totalt över 320 miljoner francs. Premierna under samma tid uppgick till en summa av närmare 590 miljoner francs. Operationen att flytta parisetablerade företag omfattar 2200 företag och representerar 380 000 arbetsställen. Företag som flyttar från Paris kan dessutom få flyttningsbidrag och restitution av kostnader för omskolning av arbetskraften. Resultaten sägs ha överraskat fransmännen själva. Naturligtvis är exakta mätningar svåra att göra, men man har konstaterat att femårsplanens målsättning om en höjning med 40 procent av investeringarna i västra Frankrike har uppfyllts. Men nog om Frankrike! Vad av detta kan omplaceras i vårt land? Jag hoppas att vi i dag och i framtiden skall diskutera den saken. Men då jag tidigare sagt att jag skall försöka bidra med en konkretisering, skall jag t.o.m. göra vågstycket att ange någon form av målsättning. Jag ansluter mig i första hand till inrikesdepartementets skrivning om de sju stödregioner som jag tidigare och Gävle—Sandviken.

I det övriga inlandet i Västerbotten och Norrbotten, kring vilket alla har gått som katten kring het gröt, föreslår jag att man satsar på Lycksele—Vilhelmina— Storuman respektive Gällivare—Pajala, Arvidsjaur och Jokkmokk. Nu kommer chansen för dem som inte velat bekänna färg. Beträffande det övriga Norrlands inland har jag i dag icke vågat föreslå något. Troligtvis har jag ändå chockat vissa decentralister. Jag utgår därför från att någon av de norrländska representanter som så ivrigt krävt en mera målinriktad regionpolitik kan komplettera mina bristfälliga förslag. Frågan är nu bara, om vi som politiker kan kasta loss från våra politiska och ideologiska förtöjningar och utan sidoblickar på valmanskår och röster vid nästa val kan ta ställning i situationer som icke alltid är så matnyttiga. Under alla förhållanden är jag övertygad om att problemen är brådskande och allvarliga. Den tekniska utvecklingen väntar icke hur länge som helst på våra debatter. Det gäller konkret hur vi skall använda det svenska beståndet av maskiner, anläggningar och byggnader. Enligt en statlig utredning hade år 1966 dessa tillgångar ett värde av 391 miljarder kronor, och fram till år 1980 beräknar långtidsutredningen att det totala kapitalbeståndet kommer att stiga till 813 miljarder i 1964 års priser. Denna antagna utveckling innebär således att den totala volymen av anläggningar och byggnader under femtonårsperioden 1965—1980 växer med en volym som är något större än den år 1965 befintliga. Mer än 60 procent av samhällsmiljön 1980 beräknas dessutom ha producerats under perioden 1965— 1980. Behovet av en målinriktad regionalekonomisk utveckling torde således va ra brådskande. Jag hoppas självklart därför att vi nu får en konkret och realistisk målsättningsdebatt beträffande den framtida lokaliseringsoch regionalpolitiken. Det gäller ju ändock till sist enskilda människors möjligheter att leva — och överleva. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till utskottets förslag på alla punkter samtidigt som jag uttrycker förhoppningen att all den aktivitet som för närvarande utvecklas från regeringens sida på näringsoch lokaliseringspolitikens område fortsätter parallellt med det intensiva utredningsoch forskningsarbete som pågår. Att vi vid utskottsbehandlingen i stort sett kunnat enas om att följa och avvakta pågående utredningsarbete utesluter inte sådana initiativ som gårdagens presentation av de elva punkterna och tidigare kontakter och överenskommelser med exempelvis Industriförbundet.

Herr talman! Nu har vi nått den tidpunkt då klockan snart inte visar någonting alls. Det skulle kunna förleda en till att hålla en ganska lång utläggning omkring dessa problem. Men det är ju faktiskt så, att det beträffande lokaliseringspolitiken och arbetsmarknadssituationen i Norrland redan i denna debatt och i de tre debatter som vi har hållit under tiden närmast före denna dag har sagts så mycket att det faktiskt är svårt att säga något nytt, om man skall hålla sig inom landets gränser. Jag har inte tänkt att följa den föregående talarens exempel och tala om några andra europeiska länder för att kunna komma med några nyheter i denna debatt. Jag skall i stället försöka sammanfatta en del synpunkter som redan är framförda. Vi som så att säga lever med dessa problem och har dem nära inpå oss, behöver inte gå till några andra länder för att finna motiv för att någonting måste ske. Vi som i all enkelhet har försökt att genom motionsvis gjorda framställningar här i kammaren under många år aktualisera och levandegöra dessa problem måste säga, att de tre föregående debatterna och denna fjärde debatt inneburit en viss ljusning. Insikten om att det verkligen finns problem i dessa områden har nämligen börjat breda ut sig. Jag tycker nog att man kan skönja att det inte anses bara vara så kallat lokalpatriotiskt snack. För övrigt skulle jag bara vilja säga, att vad man egentligen känner innerst inne är, att det redan har pratats så mycket om detta och har utretts i så många år, att vi nu vill ha konkreta, effektiva åtgärder. Låt mig säga att vi inte är beredda att som en talare antydde här tidigare i dag vänta några tiotal år in i framtiden på att våra glesbygder skall bli Europas mest omtyckta naturreservat. Det är nämligen så att det även i naturreservat måste finnas en levande bygd. Det anser vi oss ha rätt att kräva. Jag vill också med kraft tillbakavisa påståendet att det bara skulle vara av partipolitiskt nit som vi motionerar och reserverar oss. Vi anser att dessa problem är så reella, att vi har rätt att framföra synpunkter på dem utan att behöva få några snubbor om att det skulle vara fråga om partipolitisk taktik och gälla ett eller annat mandat. Herr Haglunds anförande föreföll mig vara mycket intressant. Jag kanske var ouppmärksam, när jag hörde nämnas de orter han räknade upp. I så fall må det vara mig förlåtet. Jag tyckte emellertid att herr Haglund i sin uppräkning av orter i Norrland inte nämnde en enda plats i mitt län. Jag anser nog att problemen där är så pass aktuella, att vi inte vill bli räknade till sundsvallsområdets inland. Det var kanske inte meningen, men om det var det, ber jag faktiskt att få protestera. Vi anser att också våra problem är stora. Vi tror inte på att varenda ort i vårt län skulle kun na göras levande, men vi anser att vår stora centralort är värd att satsa på, och vi anser att det finns många fler sådana orter. Mitt läns befolkning har under 1960 talet minskat med 10 000 personer; det är arbetsdugliga, yngre människor som flyttat. Detta skapar givetvis hål i bygderna. 1318 personer var arbetslösa i maj och detta var 473 fler än i fjol vid samma tidpunkt. Samtidigt har det uppstått brist på arbetskraft i andra regioner av landet, vilket visar att de av oss ofta påpekade farorna av dröjsmål är stora och reella. Inom parentes vill jag inskjuta att jag tror att det hade varit mycket lyckligt med ett genomförande av mittenpartiernas för någon månad sedan diskuterade krav att förlänga beredskapsarbetena i Norrland, men förslaget föll ju här i kammaren. Vad som behövs är omedelbara åtgärder. Jag står bakom två motioner i vilka krävs dels omedelbara åtgärder av viss omfattning, dels långsiktiga åtgärder. Om motionen II: 385 har redan Sigvard Larsson och Sven Wedén talat, och jag skall inte trötta kammarens ledamöter med att ytterligare understryka vad som sagts. I motion II:240 har bl.a. herr Larsson i Norderön och jag framhållit att det i Jämtlands län borde kunna bedrivas en mer omfattande försöksverksamhet inom den nuvarande lokaliseringspolitiska ramen i avvaktan på de nya riktlinjer som kommer om något år. Herr talman! Med det sagda skulle jag vilja yrka bifall till motionen II: 240 samt reservationerna 2, 4 och 5. Låt mig också uttrycka min personliga uppskattning av herr Hagnells engagemang i dessa frågor, vilket jag tycker varit både inspirerande och intressant. Innan jag slutar detta korta anförande skulle jag vilja göra en liten kommentar till statsministerns gårdagsframträdande här i kammaren, då han mycket starkt betonade investeringsfondernas stora värde som lokaliseringspolitiskt medel. Jag ställde mig mycket tvek sam härtill och för kontrollens skull har jag skaffat vissa uppgifter genom riksdagens upplysningstjänst, vilka avser tiden 19 maj 1967—15 april 1969 och som jag gärna vill redovisa. Under denna tid har totalt använts 3 567 miljoner kronor. Härav har bara 145 miljoner gått till de fyra nordligaste länen, d.v.s. omkring 4 procent. Till mitt hemlän, Jämtlands län, har gått 14,1 miljoner, vilket motsvarar inte ens en halv procent av de ianspråktagna medlen från investeringsfonderna. Jag måste säga att om investeringsfonderna skall bli ett bra lokaliseringspolitiskt medel måste de användas på ett annat sätt än vad som skett under den ifrågavarande tidsperioden.

Herr talman! Herr Jönsson i Ingemarsgården gick nyss våldsamt upp i varv och krävde konkreta åtgärder. Vi kan inte, sade han, som någon talare nyss uttryckte det, vänta i tio år till dess att glesbygderna blir norra Europas stora naturreservat. Den talaren var alltså jag, men anmärkningen mot mig måste bero på att herr Jönsson inte lyssnade på mig eller helt missförstod mig. Situationen är ju denna. Vi är alla överens om att vi i lokaliseringspolitiken måste skilja på sådana regioner som är verkligt livskraftiga och där vi kan satsa på ny företagsamhet med olika medel och sådana områden där det inte går att åstadkomma ny företagsamhet och de nödvändiga politiska åtgärderna därför måste ges en mera »social» innebörd. Det är de verkliga glesbygdernas problematik det då blir fråga om. När herr Hagnell karakteriserade den sistnämnda formen av verksamhet som »begravningshjälp» reagerade jag och gjorde gällande att här gäller det insatser av övergångsnatur, eftersom det kommer en tid då dessa områden på nytt får liv — men ett annat liv! — därigenom att man kan utnyttja de naturliga förutsättningar som finns i nor ra Sverige som kommer att vara ett naturreservat för hela Europa. Och med naturreservat menar jag då självfallet ett reservat av levande natur. Jag tror att vi har betydligt större betingelser än vi tidigare tänkt oss att utveckla norra Sverige och delar av Mellansverige för en turism av helt annan omfattning än nu. I de stora miljonstäderna nere på kontinenten finns det mängder av potentiella kunder till vårt land.

Men under tiden som vi väntar på detta och vidtar åtgärder för att skapa den levande turism som jag syftar på, måste vi se till att bygderna kan leva sitt eget liv och får livsbetingelser. Det var det jag syftade på.
Herr talman! Nej, jag nämnde inte Sikås eller någon plats i herr Jönssons i Ingemarsgården hemlän. Men kom ihåg, herr Jönsson, att jag sade att mitt förslag inte var fullständigt, och därför gav jag de andra norrländska representanterna chansen att också framlägga förslag.

Herr talman! Ja, det var också det jag gjorde, herr Haglund. Jag kompletterade förslaget. Och jag hörde alltså inte fel; vi blev helt förbigångna i den uppräkning som omfattade hela det övriga landet. Sedan lyssnade jag mycket noga på vad herr Bohman anförde och noterade att utöver vad herr Bohman sade om naturreservatet varnade han för att des sa bygder, om riksdagen gav dem för goda förutsättningar, kunde få alldeles för stora förväntningar. Den saken bemötte jag inte i mitt tidigare anförande, men nu skall jag passa på att bemöta det påståendet också. Och då vill jag säga att vi inte har några stora förväntningar. Tvärtom har våra förväntningar blivit svikna så ofta, att vi knappast har några förväntningar alls kvar. Efter att ha lyssnat på herr Bohmans senaste inlägg vill jag också säga att det väl hade varit riktigare av herr Bohman att i stället för ordet naturreservat, som torde ha en helt annan betydelse i vanligt språkbruk, använda uttrycket ett av norra Europas stora turistområden. Det var ju vad herr Bohman tydligen menade. Ett naturreservat är ju ändå inte ett vanligt turistområde i levande bemärkelse.

Herr talman! Två allvarliga missförstånd på så kort tid! När jag varnade för att bedriva löftespolitik som kunde skapa alltför stora förväntningar och slå tillbaka i svikna förhoppningar och skapa motsättningar syftade jag inte på de områden som herr Jönsson i Ingemarsgården nu talar om. Jag framförde en generell varning för att spela över när det gäller det verkligt betydelsefulla och svåra problem som lokaliseringspolitiken utgör. Om vi skall kunna lösa detta måste vi bedöma frågorna realistiskt, angripa problem vid roten och göra konkreta insatser som leder till bestående resultat.

Herr talman! Det är synnerligen intressant att som norrlänning lyssna till den debatt som förs i dag, men det är också en smula omtumlande. Det visar sig nämligen att ledamöter från alla partier inklusive partiledarna är våldsamt intresserade av att lösa de problem vi haft att brottas med i många år. Alla uttalar sin välvilja inför en starkt utvid gad lokaliseringspolitik. Frågan tycks bara vara om det skall vara 11, 13 eller t.o.m. 50 punkter i de program som partierna lägger upp för att lösa problemen. Skillnaderna är inte större än så. Man kan ändå inte såsom norrlänning underlåta att ställa sig något skeptisk inför allt detta. Det gäller i varje fall för de nordligaste länen inte några nya problem. Vi känner till problemen med bristande sysselsättning, med strukturrationaliseringar och med arbetslöshet sedan många år. Vi har i minnet det motstånd som från borgerligt håll restes mot införandet av statliga företag i Norrbotten som ASSI, NJA 0. s. v. och vad detta motstånd under årens lopp betytt för att hejda en vettig lokalisering dit. Man har därför mycket svårt att tro på den sinnesändring som plötsligt skulle ha inträtt. Det är inte utan att man gnuggar sig i ögonen och frågar sig, om det verkligen kan vara sant att en sådan förändring skett. Jag vill hoppas att det är på detta sätt. Det heter ju att det varder glädje i himmelen över den syndare som sig omvänder och bättrar. Det måtte då vara mycket stor glädje däruppe i dag. Jag vill hoppas att det är riktigt att alla nu är intresserade av att bedriva en intensivare lokaliseringspolitik. Det är vi i så fall glada över i norrlandslänen. Jag hoppas också att det skall färga av sig på den allmänna inställningen till lokaliseringspolitiken, så att man inte längre bara skall betrakta den som en specialdestinerad uppgift för inrikesministern och arbetsmarknadsstyrelsen. Den skall i stället upplevas som ett ansvar för Industriförbundet, för alla sysselsatta i förvaltningen och över huvud taget för alla de personer som har med näringslivet att göra. De skall känna sig uppfordrade att alltid anlägga lokaliseringsaspekten på de olika uppgifter de har att ägna sig åt. Jag vill hysa denna förhoppning eftersom jag reagerade en smula mot det myckna talet om att norrlandslänen skulle behöva hjälp eller subsidier av olika slag. Norrland behöver inte någon socialvård. Vi bör försöka göra det övriga landet klart uppmärksamt på att man inte har råd att vårdslösa de norrländska länen på det sätt som man gör. Vi tigger inte utan vill bara att landet skall upptäcka vad som finns att ta vara på i Norrland. Jag tänker inte bara på naturtillgångarna i form av skog, malm o. s. v. utan även på den kanske största naturtillgången, nämligen den unga välutbildade arbetskraften. Vi brukar ofta tala om att kvinnorna är den enda återstående stora arbetskraftsreserv som vi har i vårt land. En mycket stor del av de kvinnor som man önskar få ut på arbetsmarknaden finns i norrlandslänen. Det måste väl innebära att man tänker sig en lokalisering dit. Man kan inte gärna flytta ned alla dessa kvinnor till södra Sverige och förvandla Kiruna och andra norrländska orter till ett slags läger för trappers eller dylikt, d. v. s. till enbart manliga samhällen. Man måste utnyttja arbetskraften där den finns. Mot denna bakgrund har Norrland inte heller någon anledning att tigga utan har bara fördelar att erbjuda landet i övrigt. Det föreligger ett psykologiskt motstånd mot lokalisering till Norrland. Jag hoppas att alla uttalanden om hur intresserad man är av lokalisering till Norrland verkligen skall leda till att man kan bryta detta psykologiska motstånd, som många företagare som etablerat sig i Norrland fått uppleva vara en chimär. Det var inte så som man trodde. Låt oss därför medverka till att bryta detta psykologiska motstånd. Jag skall inte vid denna sena timme ta upp några problem i det utlåtande vi just nu diskuterar. Det har talats tillräckligt om regionpolitik och om många andra frågor. Jag skall bara helt kort anföra några synpunkter på två områden, som kanske inte berörts under debatten. Det gäller först och främst det förhållandet, att man i bankoutskottets utlåtande omnämner att det för en lyckad industrietablering krävs att det finns möjlighet till högre utbildning inom området och att bristen härpå är en av Norrlands nackdelar. Jag instämmer gärna i detta uttalande. Skall vi lyckas bygga upp en livskraftig industriell region av hela Norrland behöver också frågan om den högre utbildningen, framför allt den högre tekniska utbildningen, lösas. Umeå universitet har betytt mycket, och jag hoppas att det också i fortsättningen skall betyda ännu mer för att göra Norrland till ett attraktivt område. Men vi behöver också få en högre teknisk utbildning, inte bara därför att vi behöver utbildningsmöjligheter för våra ungdomar utan också därför att det omkring en högre teknisk utbildningsanstalt sprids ringar av en framtidstro och en teknisk nybyggaranda av ett slag som vi saknar i Norrland. Det är bara så, att en högre teknisk utbildningsanstalt till sitt förfogande behöver ha industri för att kunna byggas upp — den behöver anknytning till industri mycket mera än till en akademisk värld. Det underliga cirkelresonemanget uppkommer då, att vi behöver högre teknisk utbildning i Norrland, men vi kan inte få det därför att vi inte har industri som kan försörja en utbildningsanstalt med lärare — och följaktligen kan vi inte få den industriella utveckling som vi skulle behöva för att få denna högre tekniska utbildning. Så springer man runt i detta ekorrhjul. Problemet måste lösas på något sätt. Det är svårt för Norrland att komma med, därför att Norrland är inräknat i andra tekniska högskolors elevunderlag. Jag vill framställa den propån, att man skall tänka sig att lösa problemet genom att i elevunderlaget för en norrländsk teknisk högskola räkna in de nordliga delarna av Norge och Finland och på det sättet få ett bättre underlag för en teknisk utbildningsanstalt som hela Norrland liksom Nordnorge och Nord finland är i trängande behov av. I utskottsutlåtandet framhålls också att de lokaliseringsinsatser som gjorts många gånger varit splittrade, inte givit den effekt man haft rätt att vänta o. s. v. Och det kan väl på sätt och vis vara sant. Mycket av lokaliseringarna har gått till rätt små företag, till svaga företag som inte kunnat expandera, inte kunnat utvecklas så som man hoppats på. Jag har därför stora förväntningar på den kontakt som inrikesministern har tagit med Industriförbundet och som väl måste innebära att man framöver får tänka sig större företag — filialföretag till stabilare industrier — och att man inte nästan helt i vissa områden skall lita till nyetablering av mycket små företag som har betydande svårigheter att komma in på marknaden, som saknar försäljningsorganisation, som har svårigheter att komma i gång. Jag tror det är viktigt att kunna satsa på större enheter än man hittills i många fall haft möjlighet att göra. Detsamma gäller den statliga företagsamheten, som i vart fall i Norrbotten har betytt synnerligen mycket. Den har under senare år kommit att visa mycket god lönsamhet, men detta har inneburit att antalet sysselsättningstillfällen minskats. Om detta är ingenting att säga — det är bara att hoppas att det skall kunna ske en vidareutveckling, att nya tillverkningar skall kunna tas upp o.s.v. Men även därvidlag behövs något av den vilja att verkligen göra någonting som det har talats om i denna diskussion. Industriministern sade häromdagen i första kammaren under diskussionen om SVETAB, att man väntade sig en utveckling av både Norrbottens järnverk och ASSI inom relativt kort tid. Jag tycker det är intressant och bra om så kan ske, men jag vill säga några ord om en sak som gäller ASSI. Det har länge i Norrbotten talats om att ASSI borde kunna bygga ut sin anläggning i Karlsborg med en lövmassa linje. Från ASSI:s sida har då sagts att det saknades lövvirke. Men i vintras inträffade det att Skogsägareföreningen vädjade till ASSI att bygga ut för en lövmassalinje, så att skogsägareföreningens medlemmar skulle få avsättning för det lövvirke de har att sälja. Jag tror det är viktigt att den anda av intresse för Norrland, den vilja att göra någonting som finns också fortplantas till styrelser och verkställande direktörer i de statliga bolagen. Det är ändå till slut aktieägaren staten som har att svara för att propåerna går fram till — som sagt — både styrelser och verkställande direktörer. Slutligen vill jag bara säga några ord om det särskilda yttrande som herr Hagnell har fogat till utlåtandet. Jag gör det inte därför att jag i princip är emot yttrandet — tvärtom delar jag herr Hagnells synpunkter i de allra flesta avseenden. Jag är ense med honom om att man måste rida spärr mot en alltför stor befolkningsuttunning, man måste vidta aktiva åtgärder, man måste vara medveten om vart man syftar, man måste tänka på transportoch fraktpolitiken och det måste göras aktiva statliga insatser. Men det är ett par formuleringar i yttrandet som tillkommit med herr Hagnells rappa sätt att skriva och som kommit att bli litet farliga kanske inte när herr Hagnell utvecklar dem men när vissa andra gör en uttolkning. Jag tar upp saken bl.a. därför att vissa tidningar i Norrland utnyttjat formuleringarna. De första är talet om att man behöver lika mycket pengar till lokaliseringsverksamheten som till u-hjälpen. Herr Hagnells mening förstår jag — det är fråga om att få fram mera pengar till lokaliseringsverksamheten. Det är OK och ingenting att säga om. Detta har uttytts som att det skulle innebära något slags motsatsställning till u-hjälpen. Jag tror emellertid att man ganska lätt kan ta död på en sådan uppfattning, men uttrycket är farligt ur en annan syn punkt; man ger ett intryck av att Norrland är en koloni, ett u-land som man skall lämna bistånd till. Jag tror att det väsentligaste statsministern i går sade i sitt interpellationssvar till herr Skoglund var att man vill betrakta Norrland som en med hela det övriga landet integrerad del och norrländsk industri som integrerad med hela landets industri. Som norrlänning är jag rädd för talet om koloni, om u-land och om ulandsinsatser. Jag är övertygad om att Hans Hagnell inte menat detta, men vissa av hans uttolkare går litet för långt i sitt tal om koloni o. s. v. Sedan är begreppet u-land också farligt ur en annan synpunkt. Det är här inte bara fråga om pengar. Det skulle vara enkelt för riksdagen om man kunde lösa sig från hela lokaliseringsspörsmålet genom att säga: Vi anslår några hundra miljoner kronor och hoppas att det sker någonting i Norrland. Med det intresse som alla visat här i dag för ökade statliga insatser, för användande av investeringsfonder och för ökade anslag till lokaliseringspolitiken kan det inte vara pengarna som är det primära. Det som jag upplever såsom verkligt prekärt i den norrländska lokaliseringsdiskussionen är bristen på verkligt goda projekt att satsa på. Det är där man måste satsa det mesta framöver för att kunna få fram verkligt bra och fina industriprojekt som det går att etablera i Norrland. Pengarna löser inte detta problem, det är produktidéerna som fattas. Jag tror att detta är viktigare än att vi liksom förlorar oss i en diskussion om kronorna, därför att dessa kan ensamma inte lösa detta problem. Om man skall kunna få till stånd en viljeinriktning att styra vettiga industrier till Norrland måste man naturligtvis också bromsa någonstans. Jag har velat säga detta därför att jag tror att talet om u-land är farligt. Vissa tidningar som driver denna tes vill inte ens satsa på Norrland som på ett u-land. Jag vill sedan beröra en sak som i vissa tidningar kommit att användas litet omdömeslöst. Hans Hagnell säger något om att han förutsätter att en ledamot av regeringen får i uppgift att sam :ordna insatserna för utvecklingspolitiken och lokaliseringspolitiken, och det är OK. I tidningarna har detta framställts så, att herr Hagnell kräver tillsättandet av en särskild norrlandsminister. Jag tror att detta skapar ett visst löje över det hela. Vad våra bekymmer i Norrland än beror på, det må gälla vår arbetslöshet eller bristande industrialisering, inte beror de på brist på statsråd utan det är nog andra saker som ligger bakom. Herr talman! Jag vill med detta endast yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Eftersom jag tillsammans med herr Johansson i Simrishamn i motionen II: 314 aktualiserat vissa åtgärder beträffande lokaliseringspolitiken ber jag att få ta kammarens tid i anspråk några minuter. Jag vill då först i stort uttala min tillfredsställelse med utskottets skrivning men har dock vissa :synpunkter som jag vill fästa kammarens uppmärksamhet på. I motionen pekar vi på det otillräckliga inflytande som samhället har vid :etablering av industri och annan verksamhet. Utskottet framhåller i sin skrivning att olika samhällsorgan som planeringsråden och länsstyrelsernas planeringsenheter redan har viss informativ och rådgivande verksamhet för att öva inflytande vid etablering av olika ;slag. Detta är förvisso riktigt men synes «ej vara tillräckligt. Därför vore det tillfredsställande om 1968 års lokaliseringsutredning finge utreda detta. Om vi ser tillbaka i tiden kan vi konstatera att för flera år sedan infördes «ett varselsystem inom vår arbetsmarknad för att arbetskraften skulle få ett visst rådrum i den svåra situation den blir utsatt för vid driftinskränkningar eller nedläggning av företag. Men det kom också till för att ge samhällets organ, kommunerna, partsorganisationerna m.fl. möjlighet att förbereda och vidta de åtgärder som i varje särskilt fall kunde anses erforderliga. Kort och gott var det fråga om rätt resursanvändning. Detsamma är förhållandet vid etablering och i ännu högre grad vid ny etablering av industri. Därför fordras samhällets insyn i all sådan verksamhet, och den får man också om en obligatorisk anmälningsplikt införs. Den instans som redan finns har ej den möjlighet till styrning som krävs. Samtidigt skall vi vara medvetna om att samhällets organ måste ha möjlighet att få all den information som behövs, om de skall kunna vara tillräckligt hjälpande. Så är ingalunda fallet i dag. Det finns, herr talman, samhällen där arbetstillfällena minskar och inkomstmöjligheterna försvinner men som i övrigt är mycket välförsedda med bostäder, skolor, vatten och avlopp och service av alla slag. Den för orten erforderliga företagsamheten har emellertid flyttat. På andra orter i vårt land har expansionen tagit sådan fart att det fattas arbetskraft, bostäder, skolor och service. Vi måste med alla medel söka få till stånd en bättre styrning av denna utveckling. Den anmälningsplikt vid nyetablering som vi föreslagit är säkerligen inte det enda medlet, men jag vill förmena att den är ett steg på vägen. Här måste till styrande åtgärder; det är det krav som löntagarna med all rätt kan ställa för att slippa bli behandlade som ständigt flyttningsgods. Industrins medverkan i detta sammanhang är helt nödvändig. Inom byggnadsoch anläggningsbranschen finns redan ett system som går betydligt längre än en anmälningsplikt. Där förekommer ett tillståndstvång, som ger arbetsmarknadens parter och samhället genom AMS och dess byggarbetsnämnder möjlighet att på ett effektivt sätt använda tillgängliga resurser. Denna styrning har visat sig vara mycket effektiv, och ingen vill väl i dag på fullt allvar ta bort den. I motionen har vi inte satt målet så högt — vi anser att redan obligatorisk anmälan skulle skapa möjligheter till kontakter och överläggningar mellan berörda parter. Vid sådana överläggningar måste arbetsmarknadsverket få det inflytande som fordras. Det finns ytterligare många skäl som talar för en anmälningsplikt; jag skall här beröra några. Samhället skall medverka till att få fram lokaliseringsorter som är lämpliga med hänsyn till tillgången på arbetskraft, bostäder, serviceanordningar etc. Vi skall ha klart för oss att om det inte finns tillgång på arbetskraft kan en från allmänna lokaliseringssynpunkter aldrig så viktig lokalisering bli felaktig och räntabiliteten på gjorda investeringar dålig. För att kunna rekrytera och behålla arbetskraft från överskottsområden fordras bostäder, och det är inte alltid så lätt att ordna sådana. Är kommunen underrättad i tid om att en etablering är förestående kan den vidta erforderliga åtgärder genom markanskaffning, markexploatering, bostadsanskaffning etc. Det underlättar lokaliseringen och ger högre resursanvändning samt bättre ekonomi för både företaget och kommunen. Arbetsmarknadsorganen kan tillsammans med det berörda företaget, de fackliga organisationerna och kommunen förbereda och vidta erforderliga åtgärder för arbetskraftens rekrytering och dess geografiska och yrkesmässiga anpassning, vari kan ingå ett viktigt introduktionsförfarande och en företagsanpassad utbildning. Det skall också understrykas att anmälningsplikt kan bidra till att företag lättare lokaliseras till orter där arbetskraft redan finns. Den anmälningsplikt som vi har föreslagit måste betraktas på samma sätt som varselsystemet — med andra ord det skall vara ett organ för att alla resurser skall användas på bästa sätt. Vi ser det som synnerligen angeläget att denna fråga får en ingående prövning. När det gäller all etablering är den nämligen väsentlig och betydelsefull för arbetstagare, kommuner och samhället i dess helhet.

Herr talman! Lokaliseringen av industrier till sysselsättningssvaga områden bör ej enbart ses som en norrlandsfråga. även om behovet naturligtvis är störst i Norrland är det också ett starkt behov av ökad industriell utveckling på ett flertal andra orter i landet, bl.a. i de sydöstra delarna av landet samt på Gotland. Det måste vara ekonomiskt att satsa på industrier i de områden där det finns överskott på arbetskraft och där det i ganska stor utsträckning finns bostäder och en del serviceanläggningar. Utbyggnad av industrier i storstadsregionerna drar med sig stora kommunala investeringar i bostäder och samhällsservice för den starkt ökade befolkningen. I vissa områden av landet kan industrin expandera utan dessa stora samhällsinvesteringar på grund av tidigare nedläggning av företag och därav orsakade avflyttningar. På sådana orter är trycket på bostäder, skolor och övrig samhällsservice mindre än i storstadsregionerna. När vi nu alla vill stödja lokaliseringen av industrier bör detta stöd lämnas till såväl privat som statlig industri. Från riksdagens sida måste krav ställas på att staten i allt större utsträckning startar nya företag samt bygger ut de redan befintliga. I mitt eget hemlän, Blekinge, har sedan år 1945 — alltså under en tid av något över 20 år — antalet tjänster inom den statliga sektorn minskat med 4 700. Den utbyggnad som ägt rum inom det privata näringslivet har ej kunnat kompensera bortfallet inom den statliga sektorn. När det gäller att finna ersättning för det bortfall av arbetstillfällen som de statliga åtgärderna medfört vill jag inte bara hänvisa till de insatser staten måste göra som samhällsplanerare och ekonomisk hjälpare för de orter som drabbas av arbetslöshet. Staten måste också uppträda med det ansvar man har rätt att fordra av en arbetsgivare vilken bör vara ett gott föredöme när det gäller att ta hand om den arbetskraft som blivit överflödig genom nedläggning eller rationalisering av företag. Vad vi inom den sydöstra delen av landet är särskilt intresserade av är ett fortsatt kraftigt stöd åt Karlskronavarvet, som bör utbygbas till en verklig basindustri för detta område. I bankoutskottets utlåtande finns en tabell över beviljade lån under tiden 1 juli 1965—31 december 1968. Enligt denna tabell skulle till Blekinge lokaliseras en industri för 725 man, och det beviljade lånet är på 30 miljoner kronor. Trots att detta lån beviljades för ett par år sedan har någon industribyggnad ännu ej blivit uppförd. I tillfälliga lokaler arbetar ett hundratal man, omkring 15 procent av det antal som beräknats. Befolkningen i ett industrifattigt område är naturligtvis glad över att lån och bidrag beviljas företag som tänker starta industri på orten. Men man blir säkerligen ännu gladare när de planerade företagen sätter i gång att förverkliga de uppgjorda planerna. Det är först då som den friställda arbetskraften kan känna att den berörs av åtgärderna. I fråga om glesbygdsproblemen föreslår utskottet att riksdagen hos regeringen hemställer om en parlamentarisk utredning. Det är av stor betydelse att dessu frågor blir ordentligt kartlagda. Kan sedan denna utredning arbeta snabbt och lägga fram goda förslag till lösning av glesbygdens besvärliga situation är mycket vunnet. För min del är jag medveten om svårigheterna. Fullt klart är att man inte löser dessa frågor genom en principdeklaration om »bygdetrygghet», som föreslagits i en centerpartimotion. Frågorna har säkert betydligt större räckvidd. Jag har mycket svårt att förstå att man löser några problem för de människor som bor i glesbygderna enbart med uttalanden av riksdagen. Den utredning om glesbygdsproblemen som utskottet föreslår hälsas därför med tillfredsställelse. Den allt större utflyttningen från landsbygden till städer och tätorter har skapat allt större svårigheter för dem som blir kvar: sämre tillgång till affärer, sämre kommunikationer, minskad tillgång på läkare och sköterskor och över huvud taget en allt sämre samhällsservice. Vad det gäller är att förbättra levnadsförhållandena för befolkningen i dessa bygder både när det gäller utkomstmöjligheter och samhällelig service — kanske är utkomstmöjligheterna det väsentligaste. Visst lät det bra häromåret när en del av kammarens ledamöter talade om »ett nät av livskraftiga tätorter över hela landet». Men detta måste vara rätt orealistiskt. även om något sådant alltså är uteslutet, återstår dock att på andra och mer framkomliga vägar söka komma till rätta med svårigheter och lätta på bekymmer för de människor som bor i glesbygd. Det är ett jämlikhetskrav som dessa människor har rätt att ställa. Jag är medveten om att det redan är på gång en hel del i detta avseende i kanslihuset. Jag tänker på den arbetsgrupp, som leds av inrikesdepartementet och i vilken ingår representanter för ytterligare sex departement. Vidare deltar i arbetsgruppen representanter för såväl Kommunförbundet som Landstingsförbundet. Det är också en intressant satsning som görs genom de 5 miljoner kronor som ställs till förfogande för att ordna hemarbete i glesbygder. Försöksverksamheten avser i denna omgång de s.k. skogslänen. Det gäller i första hand enligt min bedömning en form av kompletteringssysselsättning för deltidsanställd arbetskraft samt för äldre. Det är en form som det är värt att pröva. Man bör ej underskatta dess värde, även om man måste konstatera dess begränsning. Vi är således redan en bit på väg. Ja, det är kanske litet väl mycket sagt, men försöken kan ge uppslag till och vägledning för bättre lösningar. Här har enligt min uppfattning kommunerna — de nuvarande och de blivande storkommunerna — en stor uppgift. Självfallet måste staten ställa resurser till förfogande, men det är ju kommunerna som har den bästa överblicken och därigenom kanske också förmåga till initiativ och i varje fall till en direkt medverkan vid en viss planläggning. Därtill måste det finnas ett politiskt mod att ta ställning när prioriteringar inom kommunens gränser blir aktuella. Jag anser alltså att det inte finns någon patentlösning på glesbygdsproblemen. Olika vägar och skilda initiativ är dock värda att prövas. Det måste emellertid ske en ordentlig satsning från samhällets sida. Jag hoppas att den nu föreslagna utredningen skall arbeta så snabbt som möjligt. Människorna i glesbygderna väntar att något skall göras för dem. Vi måste bland dessa människor skapa ett förtroende för samhället, så att de för framtiden ej känner sig stå vid sidan om den väldiga satsning som pågår på olika områden av samhällslivet. De får ej bli bortglömda i välfärdsstaten. Herr talman! Jag vill sluta med att yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.